Herr talman! I måndags greps flera stora aktiemarknader av panik. Kursraset på New York-börsen drog med sig resten av världens större börser, inkl. Stockholmsbörsen. Raset på Stockholmsbörsen motiveras inte i första hand av problem i den svenska ekonomin. Svenskt näringsliv går bra. Förklaringarna, som främst står att finna utanför vårt lands gränser, är flera och sammansatta: den snabba ränteuppgången, förväntningarna att dollarn skall falla igen, oron över de fundamentala obalanserna i den amerikanska ekonomin, de orealistiska nivåer som börskurserna skruvats upp till de senaste åren. Det grundläggande problemet är naturligtvis det oerhört stora underskottet i den amerikanska ekonomin, som har sin utgångspunkt i löften om att man skulle sänka skatten, vilket man gjorde. Men det behövdes inte en finansiering, därför att med sänkta skatter skulle folk arbeta mera och då skulle inkomsterna öka, och så skulle man få en sorts självfinansiering av skattesänkningen. Naturligtvis ledde det —- som vi socialdemokrater hela tiden har sagt i den inhemska debatten — till ett galopperande budgetunderskott. Och nu har bubblan spruckit. Det är precis samma teori som har väglett moderata samlingspartiets ekonomiska och skattemässiga politik. Efter en tid av tillnyktring, då Bengt Westerberg varnade för en sådan politik, anslöt sig det folkpartistiska landsmötet till den teorin igen. Man hade otur. Det var synd om Bengt Westerberg, för han kunde inte ana att den här händelseutvecklingen skulle komma. Men nu sitter han där också i samma teori. Det var dessutom i praktiken en sådan ansvarslös politik som ledde till att vi 1982 också i Sverige hade ett budgetunderskott på 90 miljarder kronor. Det kunde inte orsaka någon internationell katastrof, för Sverige som land är för litet för det, men det höll på att bli en nationell katastrof. Herr talman! Jag vill på den här punkten dra tre slutsatser. För det första: Tänk om vi i dag hade varit i detta svaga statsfinansiella läge med ett underskott på 90 miljarder och den internationella krisen hade sköljt in över oss! För det andra skulle jag med hänsyn till det som har hänt och i landets intresse vilja uppmana moderaterna och folkpartiet att nu överge den här teorin om att man kan finansiera skattesänkningar på det här självfinansierande sättet. Det går inte. Sluta med det! Om ni skulle göra praktisk politik av detta, skulle ni driva ut landet i nationell katastrof. Och jag vill direkt fråga er: Har ni lärt er någonting av de senaste dagarnas händelser på den här punkten? Jag skall kanske tillägga att jag hörde att president Reagan i morse uttalade att han var beredd att överväga skattehöjning med hänsyn till det som har inträffat. Jag inbillar mig inte ett ögonblick att de samtal jag hade med president Reagan har lett till den här insikten, men verkligheten har lett till att han omprövar sin uppfattning. Kan verkligheten också påverka herrar Bildt och Westerberg på den punkten? Den tredje kommentaren ger mig uppriktigt sagt vissa lustkänslor; jag utstrålar kanske inte sådana så ofta: Det är väl tur att vi har löntagarfonder och fjärde AP-fonden som i en sådan här situation utgör ett stabiliserande element i svensk ekonomi! Det är inte orealistiskt att den typ av händelser som vi nu bevittnar kan leda till störningar i den internationella ekonomin, störningar som också kan drabba vårt land. Regeringen följer därför den internationella och den svenska ekonomiska utvecklingen uppmärksamt. Jag tror att det är viktigt att hålla huvudet kallt. I en situation med ökad oro på de finansiella marknaderna måste vi ovillkorligen fortsätta att driva en målmedveten och ansvarsfull ekonomisk politik; en politik som innebär att vi inte ytterligare sätter landet i skuld, att vi skapar resurserna innan vi använder dem, att vi bygger vidare på välfärden utan att låna till den. I grunden har vi anledning att känna tillförsikt. Den svenska ekonomin är i dag långt starkare än för bara fem år sedan. Men vi får inte glömma hur illa ställt det var då: den stigande arbetslösheten, den bristande investeringsviljan, larmrapporterna om att stora delar av landet höll på att utarmas, det skenande budgetunderskottet, den tioprocentiga inflationen, bilden av att Sverige höll på att bli en andra rangens industrination. Förre moderatledaren Ulf Adelsohn minns med stöd av sina anteckningar. Det kan man läsa om i en bok han nyligen har publicerat. Ulf Adelsohn hade vänligheten att skicka mig denna bok. Jag har inte hunnit tacka för den ännu, men det beror på att jag bara har hunnit läsa ungefär fram till den 27 november 1982. Den dagen skrev Ulf Adelsohn i sin dagbok: ”Sverige går mot en katastrof efter vad jag kan förstå ganska fort. Bara det här året ökar statsskulderäntorna till 45 miljarder kronor och nästa år till 60 miljarder. Hur mycket vi än sparar kommer vi inte i balans. Det är mer bekymmersamt än man kan föreställa sig — — —. Jag tror att vi har kommit förbi point of no return och jag skulle inte satsa ett öre på Sverige om jag vore utländsk bankir.” Inte ett öre skulle moderatledaren satsa på Sverige, om han vore utländsk bankir, efter sex borgerliga år. Det är inget dåligt underbetyg. Om det är något annat skall jag inte uttala mig om; det finns starkare uttryck. Men svenska folket trodde på Sverige. Dörför satsade man på socialdemokratin, för man sade sig att det partiet nog ändå har en chans att reda ut det här. Vi som fick ta över ansvaret tyckte också att läget var bekymmersamt. Men vi trodde på Sverige och var beredda att satsa allt på att ta landet ur krisen. Vi kan faktiskt se svenska folket i ögonen och säga: Nu har vi bringat ordning i statens finanser utan att ta till de drastiska nedskärningar av den generella välfärden som Bengt Westerberg menade var helt nödvändiga och som han argumenterade för i en bok år 1983 med titeln Minus 100 miljarder. Det sade någonting om vad han tänkte på. På sitt speciella, pedagogiska sätt beskriver Bengt Westerberg varför det är så farligt att låta budgetunderskottet öka. Det driver upp räntan, priserna stiger, bytesbalansen försämras, investeringarna faller, tillväxten hämmas, kostnaderna för det vi konsumerar i dag vältras över på kommande generationer. Det är en alldeles riktig beskrivning. Men vad gör då Bengt Westerberg, så snart vi fått kontroll över budgetunderskottet? Jo, bläcket har inte hunnit torka i riksrevisionsverkets budgetbalanssiffror, förrän folkpartiet vid sitt landsmöte dels lovar skattesänkningar, dels lovar en rad reformer, som fördubblat bistånd, en generösare flyktingpolitik, mer resurser till sjukvården, en reformering av skolan, förbättringar för långtidssjuka och handikappade. Det är utmärkt att folkpartiet slår vakt om det svenska biståndet, om flyktingmottagningen, sjukvården, skolan, de äldre och de handikappade. Men då kan man inte samtidigt utlova stora skattesänkningar och säga att man skall regera ihop med moderaterna, som lovar tiotals miljarder i skattesänkning. Vi behöver en förändring av skattesystemet. Vi socialdemokrater har presenterat vår strategi för hur detta skall gå till. Vi har påbörjat en reformering som gör systemet enklare och rättvisare. Arbete och sparande skall uppmuntras. Spekulation och förmögenhetsuppbyggnad på kredit skall hejdas. Just i dessa dagar har vi sett hur viktigt detta är. Kryphål och smarta transaktioner för att slippa betala skatt skall bort. Kommunalskatterna skall bli rättvisare. Men en socialdemokratisk regering kommer aldrig att sälja ut välfärden för att betala sänkta skatter. Vi går inte med på att försämra pensionerna eller barnbidragen. Vi kommer inte att upphöra med att bygga daghemsplatser. Vi accepterar inte en försämring av sjukvården. Vi kan inte tänka oss att dra ned på servicen till de gamla. Vi kommer att fortsätta den ekonomiska politik som nu återupprättat Sveriges anseende. Ansvar och rättvisa kommer också fortsättningsvis att vara rättesnören i den socialdemokratiska politiken. Herr talman! Vi har fått ordning på Sveriges ekonomi — och detta utan att vi dragit på oss den massarbetslöshet på 10-12 26 som många andra europeiska länder nu sitter fast i. I Sverige har människor arbete — inte bara i Stockholm utan runt om i landet. 1983 hade nio län en arbetslöshet som översteg 5 Jo. I dag är det bara ett län, och det är Norrbotten, som fortfarande har stora bekymmer. Fortfarande finns det dock regionala obalanser, som kräver en fortsatt offensiv regionalpolitik. Därför kommer regeringen att föreslå ytterligare åtgärder i västra Bergslagen, Norrbotten och Norrlands inland. Jag hoppas att vi kan få stöd för dem här i riksdagen. Jag tror inte att de som bor i skogslänen har glömt att moderaterna, folkpartiet och centern — med stöd av vpk röstade ner regeringens förslag i våras om att satsa ytterligare 300 milj.kr. i dessa län på utbildning, kommunikationer, teknikutveckling och annat som stärker deras utvecklingsmöjligheter. För stunden kändes det kanske bra för dessa partier att tillfoga regeringen ett nederlag, men något långsiktigt regionalpolitiskt ansvar vittnar det inte om. De verkliga förlorarna är människorna i dessa glesbygder. Det som nu händer, den stora oron i världens finansiella centra, ger oss anledning att besinna att vi aldrig får bli övermodiga. Vi får inte glömma hur fort en god ekonomi kan raseras. Budgetpolitiken måste också de närmaste åren vara stram. Vi måste fortsätta att bekämpa inflationen, så att den håller sig i nivå med våra konkurrentländers. Det förutsätter måttliga lönekostnadsökningar. Under inga omständigheter får vi frestas att förbruka mer än vi producerar. Då kommer vi snart tillbaka till 80-talets håglöshet. Eftersom Bengt Westerberg särskilt berörde denna viktiga fråga, vill jag hänvisa till att Kjell-Olof Feldt kommer att utveckla detta problem närmare. En god ekonomi är grunden för att vi skall kunna se fram emot reallöneökningar också de kommande åren. Den är förutsättningen för att vi skall kunna bevilja oss kortare arbetstider. Den är basen för vår välfärd, för barnbidraget, pensionerna och sjukförsäkringen. Den ger möjligheter att höja kvaliteten i skolan, vården och omsorgen. En god ekonomi ger oss resurser att förbättra miljön. Vi socialdemokrater har nyligen på vår kongress bestämt oss för hur vi vill driva miljöfrågorna de kommande åren. Vi är beredda att både angripa existerande miljöproblem och förebygga att nya uppstår. Under innevarande riksdagsår skall vi ta nya krafttag mot luftföroreningar, försurning och gamla giftupplag. Vi skall gå vidare för att rena hav, sjöar och vattendrag. Vi kommer att göra särskilda satsningar, där föroreningarna är som värst och börjar, Olof Johansson, med luften över Hisingen och vattnet i Dalälven. Vi tror att man måste vara så konkret och tydlig. De kommande åren skall vi med våra egna sinnen kunna se och känna att luften på gatorna blir renare, att sjöar och havsvikar får nytt, friskt liv igen, att maten smakar bra och är giftfri och att skogen växer som den skall. Och vi är beredda att ta fram de resurser som behövs, bl.a. genom att ge investeringsfonderna en kraftfull miljöprofil. Vi har visat vad vi vill i miljöfrågorna. Nu återstår det att se om de borgerliga kan tala om vad de vill göra. Hittills har de tre partierna mest ägnat sig åt att försöka beskriva hur dålig den socialdemokratiska miljöpolitiken är. Anklagelserna har flödat — även i dag — över allt vi inte har gjort och över att vi inte haft ett uppriktigt engagemang för miljön. Jag kan, uppriktigt sagt, inte finna något värde i att man frånkänner sina politiska motståndare ett engagemang för en bättre miljö. Jag tror för min del att både moderater, folkpartister och centerpartister vill ha en bra miljö — precis som vi socialdemokrater vill. Det är inte er vilja eller ert engagemang jag ifrågasätter, men jag ställer mig tveksam till om ni har förmåga att i en regering gemensamt driva en framgångsrik miljöpolitik. Under er förra regeringstid minskade anslagen till miljövården, inte på grund av illvilja eller ointresse utan därför att ni förödde landets ekonomi så att det inte fanns pengar. Under den förra borgerliga regeringsperioden sprack två regeringar för att ni inte kunde komma överens om kärnkraften. Vi har i vårt land ett riksdagsbeslut som säger att kärnkraften skall vara helt avvecklad senast år 2010. Vi socialdemokrater menar att ju tidigare vi kan börja ta de första reaktorerna ur drift, desto lugnare kan vi genomföra avvecklingen. Regeringen kommer därför under våren, i god tid inför valet, att lägga fram början till ett avvecklingsprogram. Och vi har redan tidigare talat om att vår bedömning är att vi, med hjälp av ny teknik och med hushållning, skall kunna ta den första kärnkraftsreaktorn ur drift senast 1995 och den andra senast 1996. Något sådant besked har vi inte fått från de borgerliga partierna. När Olof Johansson, Bengt Westerberg, och Per Unckel deltog i TV-programmet ”Öppet forum” för några veckor sedan, kunde ingen av de tre partiföreträdarna ge den minsta antydan om när de första reaktorerna skulle kunna börja tas ur drift med en borgerlig regering. Bengt Westerberg sammanfattade den virriga debatten i programmet så här: ”I många frågor är vi överens. I andra frågor är vi inte det, och då har vi rätt att gå ut och driva vår linje, och sen har väljarna i vårt fall en unik chans att tala om var tyngdpunkten skall ligga. Tycker man att moderaternas energipolitik — där vi inte sätter ett bortre parentestecken — är den bästa, då röstar man på det. Tycker man att den energipolitik riksdagen lagt fast är den bästa, då kan man rösta på folkpartiet” — det var inom parentes sagt finurligt formulerat — ”och vill man ha en snabbavveckling röstar man på centern.” Men så fungerar det ju inte, herr talman. Hur skall tyngdpunkten kunna fördelas på en så ostadig gungbräda, utan att någon trillar av? Kommer Olof Johansson verkligen att acceptera att bli hängande där uppe i luften, om brädan tippar över åt det moderata hållet? Hoppar han av då? Jag förstår naturligtvis att Bengt Westerberg har tänkt sig att sitta trygg på mitten. Men om folk nu lägger tyngdpunkten på moderaterna, och Bengt Westerberg rutschar ned i knät på Carl Bildt, hur går det då med den energipolitik riksdagen lagt fast? Jag kan inte se annat än att ni kommer att stå där igen, lika splittrade och lika handlingsförlamade som förra gången. Jag vill också ta upp en sak i mitt anförande i en replik till Bengt Westerberg, eftersom han sade: I anföranden inför sina egna kastar Ingvar Carlsson ur sig påståenden om sina meningsmotståndare som helt saknar täckning. Han avsåg då sjukvårdsfrågorna och min jämförelse med förhållandena i USA. Jag vill säga följande med anledning av detta. För socialdemokratin har det alltid varit viktigt att för väljarna redovisa riktlinjerna för vår politik. De riktlinjerna drar vi upp vid våra kongresser ett år före valet. Det gjorde vi också vid den senaste partikongressen i Folkets hus här i Stockholm för några veckor sedan. När vi har kongress ägnar vi oss faktiskt inte åt att kritisera våra motståndare. Då använder vi vår tid och vår kraft åt att utforma vår politik. Jag tar svenska massmedia som bevis för att så var fallet. Det var utomordentligt sällsynt att vi över huvud taget berörde de borgerliga. Gör en jämförelse, Bengt Westerberg, med er egen kongress! Och studera moderaternas kongressmaterial för deras kongress i Malmö! Lyssna gärna på den kongressen och räkna efter hur många gånger ordet socialdemokrater i skällsammanhang kommer upp. Jag tror att det ger en tankeställare. Bengt Westerberg sade här i dag att socialdemokraterna har samma mål som kommunismen. Bengt Westerberg har tidigare — och det har han blivit hårt kritiserad för även i borgerlig press — sagt att socialdemokraterna vill ha en kommandostat. Bryr sig Bengt Westerberg inte om demokratin i politiken? Det är faktiskt den som skiljer socialdemokratin och kommunismen åt. Det är i detta land socialdemokratin och fackföreningsrörelsen som på arbetsplats efter arbetsplats bekämpat kommunismen och sett till att den nu ligger och pendlar kring 4-procentsgränsen i svensk parlamentarism. Vi tar, Bengt Westerberg, icke åt oss någon som helst kritik för att vi skulle varit mjuka mot kommunismen. Hade folkpartiet i praktiken gjort samma insatser som socialdemokratin, så kunde ni också ha varit stolta. Teoretiskt har jag inget att anföra mot er, men i praktiken är det svensk socialdemokrati som har bekämpat svensk kommunism. Jag anser att detta var ett grovt övertramp av Bengt Westerberg i debatten. Men jag skall gärna redan i mitt inledningsanförande ta upp en diskussion om socialismen. Låt oss se på fakta. År 1976 hade den statliga företagssektorn 112 000 anställda. Då har jag inte räknat in affärsverken. År 1982 var motsvarande siffra 163 000, en ökning under de borgerliga åren av denna statliga sektor med 51 000 anställda eller nära 50 26. År 1986 var antalet efter fyra socialdemokratiska år 148 000, en minskning om än liten. Vi har i själva verket släppt in privat kapital i de statliga företagen, i PK-banken, i SSAB och i Procordia. Vi har sålt statens del av Södra Skogsägarna under de socialdemokratiska åren. Under er regeringstid minskade sysselsättningen i det privata näringslivet, som ni då ville befordra, med 175 000 anställda. Under vår regeringstid har den privata sektorn ökat sin sysselsättning med 80 000 anställda. Den socialdemokratiska politiken har ju befordrat den privata industrin på det här sättet. För att ta sjukvården så minskade under den tid då moderaterna och folkpartiet hade ansvaret för sjukvårdsministerposten antalet privatpraktiserande läkare från 700 till 590. Nu har vi återställt antalet till 700. Det är ju sanningen också när det gäller den privata vården och omsorgen, som Bengt Westerberg har uttalat sig så positivt om. När det gäller hushållsskatterna sade Bengt Westerberg att det är förfärligt att de ökat med 2 96. Ja, det är riktigt att vi genom den förbättring av inkomsterna som åstadkommits har haft en uppgång i hushållsskatterna. Men hushållens reala disponibla inkomst har under samma tid ökat med 36 miljarder kronor. Det är en klar förbättring, och det känner varje enskild människa i sin egen portmonnä. Detta är sanningen om den borgerliga propagandan och inte minst, Bengt Westerberg, om den förfärliga socialiseringen. När jag växlande några ord med mina medarbetare innan jag gick upp i talarstolen sade de: Nu lägger du hela flanken öppen mot Lars Werner. Han kan ju angripa dig direkt för det här. Ja, visst kan Lars Werner det, men Lars Werner behöver den repliken, så jag bjuder på den. Eftersom det går bättre för Sverige, kan vi nu åter fundera på vad vi offensivt vill satsa på. Vi kan inte göra allt vi skulle vilja, det inser vi. Vi måste prioritera. Och det var också alldeles klart vad ombuden utifrån landet vid vår kongress tyckte. Vi skall satsa på skolan, sjukvården, omsorgen om barn och gamla och på en utbyggd föräldraförsäkring. Detta skall komma i första hand. Men det räcker inte att veta vad man vill. Man måste också känna ansvaret att förverkliga det man utlovar, om man får väljarnas förtroende att regera landet. Resultaten under de senaste fem åren talar för sig själva, inte minst om man jämför med de sex borgerliga åren. Det finns naturligtvis flera förklaringar till det — det skall jag erkänna. Vi är ett parti, inte tre. Det gör det lättare. Vi är en demokratisk folkrörelse, som vet vad vi vill och vad vi står för. Men att det finns tre borgerliga partier hindrar inte att vi, ju närmare valet vi kommer, måste kräva något slags redovisning också från den borgerliga sidan. Det räcker inte att angripa socialdemokraterna, som ni har gjort i dag. Det räcker inte att tala om att ni vill avskaffa kollektivanslutningen — den har vi upplysningsvis redan beslutat att avskaffa — eller att ni är emot löntagarfonderna och engångsskatten. Engångsskatten lär ni ju dessutom inte ens vara överens cm att avskaffa längre. I regeringsförklaringen redovisade jag för fjorton dagar sedan den socialdemokratiska politiken. Därför ställer jag nu följande fråga till er: Vilket slags Sverige skulle vi få med en borgerlig regering? Är det inte rimligt att väljarna får någon sorts besked på den punkten? Hur blir det med tryggheten, sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och ATP? Hur blir det med skatterna? Skall höginkomsttagarna få jättelika skattesänkningar, som moderaterna och kanske folkpartiet vill, eller skall det bli lättnader för låginkomsttagarna, som centern lovar? Hur blir det med den kommunala skatteutjämningen? Får centern något som helst gehör för ökad rättvisa på den punkten? Skall bojkotten mot Sydafrika fortsätta, eller skall vi gå den Bildtska vägen när det gäller Sydafrika? Blir det regionalpolitik enligt centerns modell, eller en storsatsning på Storstockholm, som moderaterna vill? Eller blir det som Bengt Westerberg sade i en TT-intervju nyligen om folk som bor i Norrlands inland: ”För de flesta finns det ingen annan lösning än att flytta till Pajala, Kiruna eller Luleå.” Olof Johansson ondgjorde sig med all rätt över de långa bostadsköerna i Stockholm. Får jag då erinra om att bostadspolitiken är en kommunal fråga och att det råder borgerlig majoritet i Stockholm. Olof Johansson tillhör själv centern i Stockholm, så var så god och gör något praktiskt av de goda förutsättningar på bostadspolitikens område som vi har skapat på riksplanet. Hur i all sin dar skall ni klara er regionalpolitiskt genom att bromsa upp inflyttningen till Storstockholm, när moderaterna säger att man skall satsa mer på Storstockholm? Får folkpartiet gehör för satsningarna på sjukvården, eller blir moderaternas löften om skattesänkningar viktigare? Har den centerpartistiska tidningen Skånska Dagbladet rätt, när man för en vecka sedan skrev om folkpartiets politik ”att åtskilligt inte är acceptabelt utifrån decentralistisk och centerpolitisk utgångspunkt”. Tidningen nämnde en rad frågor där det, som man uttrycker det, för centern ”finns all anledning att hysa oro för folkpartiets och Bengt Westerbergs hållning” — marginalskatterna, matmomsen, kommunalskatten, miljöpolitiken, regionalpolitiken och jordbrukspolitiken. Finns mittensamverkan över huvud taget längre? Jag tycker att vi har anledning att ställa dessa frågor. Efter 44 år av socialdemokratiskt styre fick ni chansen 1976 att ta ansvar för Sverige. Det gick ju, som alla vet, inte särskilt bra. Nästa gång blir det annorlunda, säger ni. Om det inte går att komma överens i de viktiga frågorna nu, när det fortfarande kan ske i lugn och ro, hur skall det då vara möjligt snabbt efter valet, när ni bara har några veckor på er att komma överens? Eller är det faktiskt så, som den borgerliga Norrtelje Tidning tycker, att man skall vara försiktig med att avslöja vad man vill? Tidningen varnar de tre borgerliga partierna för att lägga fram ”mer eller mindre genomtänkta regeringsprogram som socialdemokraterna kan få störst glädje av”. Inte ens borgerliga tidningar har tydligen särskilt stora förhoppningar om vad borgerlig politik skulle innebära. Jag måste säga till Olof Johansson, till Bengt Westerberg och till Carl Bildt att jag nog kommer att fortsätta fram till valdagen iseptember med att ställa de frågor som jag har ställt här. Jag tycker att det i en demokrati är viktigt att människor vet vad en röst i valet verkligen kommer att innebära för deras vardag.

Herr talman! Statsministern har en retorisk förkärlek för bombasmer, som lämpar sig mer eller mindre väl för olika tillfällen. Bombasmer lämpar sig just nu ganska illa när man talar om den internationella ekonomin och situationen på de internationella finansmarknaderna. Statsministern sade, om jag uppfattade det rätt i hastigheten — jag är inte säker på att han själv uppfattade det i hastigheten — att den amerikanska ekonomin nu kännetecknas av galopperande underskott, att bubblan har spruckit och att det är en ansvarslös politik som förs i Förenta Staterna. Låt mig säga att detta i just denna situation är ansvarslösa ord. Det är ett faktum att den amerikanska ekonomin har haft 57 månader av kontinuerlig uppgång. Det är den längsta uppgångsperiod som den amerikanska ekonomin, vilken i mycket är motorn i den internationella ekonomin, har haft under detta sekel. Det har lyft världen, inkl. Sverige. I konjunkturinstitutets bedömning av den amerikanska ekonomin framöver talas det om minskande underskott, en stabil tillväxt och en i allt väsentligt god situation. Man skall under sådana förhållanden inte stå här och med bombasmer hälla fotogen på en orosbrasa som är tillräckligt allvarlig ändå. Sedan gick statsministern raskt vidare och sade att borgerlig politik skulle innebära nationell katastrof för Sverige. Jag väntade ett tag och trodde att vi skulle få höra att även freden var hotad av borgerligheten. Jag skall inte ägna mig åt att rätta statsministern på olika konkreta punkter. Han hade litet fel om vad borgerliga regeringar hade spruckit på, han hade litet dålig uppfattning om politiska förhållanden i Stockholms stadshus, osv. Jag tror att det noteras av andra. Statsministern ställde elva frågor till oss. Jag kan inte klara av att besvara dem. Huvuddelen var av retorisk karaktär. Han frågade mig t.ex. vad som skall hända med ATP. Låt mig säga att jag inte vet vad socialdemokraterna skall göra med ATP. Jag vet bara en sak: socialdemokraterna har kommit till oss och frågat oss, om vi vill vara i en parlamentarisk utredning som kallas pensionsberedningen och som bl.a. handlar om vad man skall göra för att klara ATP-systemets framtid. Vad socialdemokraterna kommer att föreslå i den utredningen vet jag inte, men jag vet att socialdemokraterna har varit utomordentligt angelägna om vårt stöd och vår hjälp för olika konkreta förslag. Jag vill fråga statsministern: Innebär detta att ATP nu skall dras in i valrörelsen och att den här typen av frågor skall ställas där? Skall pensionsberedningen upplösas, och skall vi ta strid om detta, så att ni öppet i debatten skall kunna redovisa vad ni vill göra med ATP? Skall vi inte vara bundna av de överenskommelser som kan ha ingåtts på olika delsektorer? Jag vore faktiskt tacksam för ett besked på den punkten. Det saknar inte intresse för oss just nu. Tövrigt vill jag bara notera att statsministern är bra på att ställa frågor, men närmast exempellöst dålig på att svara på sådana. Jag har sedan slutet av augusti ställt två frågor till honom i flera anföranden och delvis även i brev. Den första har varit: Kan statsministern ge ett klart besked om att fondlöneskatten och fondvinstskatten skall avskaffas 1990 eller ej? Vi har inte fått något svar. Den andra frågan har rört den s.k. folkrörelseutredningens betänkande: Vad anser socialdemokraterna om den utredningens förslag till de facto en ny förbudslag mot nya initiativ och nya satsningar när det gäller enskild barnvård och vård av äldre? Jag har inte fått något svar på det heller. Jag tillbringade några timmar i denna kammare i går och ställde då bara två frågor till statsministern. Han svarade icke på någon av dem. Han inte ens antydde en vilja till svar. Han flyr ständigt in i bombasmernas retoriska värld. Jag ställde avsiktligt ingen fråga i mitt anförande, för man blir med tiden litet pessimistisk angående möjligheterna att få några svar. Jag tror att Bengt Westerberg nyss ställde en enda fråga, och jag tycker att den är viktig. Låt oss begränsa våra krav på statsministern i dag till att han skall utnyttja alla de minuter han har rätt till för att ge svar åtminstone på den frågan och på den fråga som jag ställde om ATP. Bengt Westerbergs fråga var: Vad skall det bli av skattetrycket? När man nu talar om ett oförändrat skattetryck är det då 50 90,55 96 eller 56 Jo som är utgångspunkten? Man lovade oförändrat 50 96, och vi är i dag uppe vid 55 20. Man har brutit ett löfte och utställer nu ett nytt, men utan att tala om vad detta löfte egentligen innebär.

Herr talman! Jag skall ta upp så många som möjligt av de frågor som statsministern ställde och utgår från att han utnyttjar sina repliker till att besvara mina. Låt mig börja med skatterna. Det är riktigt att folkpartiet tycker att det finns stora behov inom sjukvården, inom omsorgen, när det gäller flyktingpolitiken och av ökning av u-landsbiståndet. Just därför lovar vi inga stora skattesänkningar. Ingvar Carlsson har fel på den punkten. Däremot har vi i likhet med Ingvar Carlsson sagt att vi tycker att man har slagit i skattetaket och att man nu inte skall fortsätta skattehöjningspolitiken. Vi vill i stället att utvecklingen skall vändas och att fortsatta skattehöjningar skall undvikas. Även jag vill upprepa den fråga som Carl Bildt instämde i: Vad betyder Ingvar Carlssons löfte om oförändrad skatt? Säg nu inte att Kjell-Olof Feldt skall besvara den frågan senare i eftermiddag! Vi vill veta vad Ingvar Carlsson tycker och menar i denna speciella fråga. Jag tycker dessutom att det vore intressant att få ett svar även från Ingvar Carlsson när det gäller avtalsrörelsen — vilka möjligheter det finns att få ett avtal på 3 90 nästa år, som socialdemokraterna har sagt är önskvärt. Det blir en alldeles hopplös debatt om Ingvar Carlsson hela tiden skall bolla över alla svåra frågor till Kjell-Olof Feldt, även om jag inte skall förneka att han i många fall är bättre skickad att besvara dem. Så till regionalpolitiken. Ingvar Carlsson säger att vi prutade på regeringens och Thage G Petersons förslag när sanningen är den motsatta. Det var ju faktiskt så att majoriteten i kammaren fattade beslut som innebar mer pengar än dem som Thage G Peterson och regeringen ville anslå till regionalpolitiken. Skillnaden var att Thage G Peterson ville ha pengarna för sig själv i departementet för att på sina resor runt om i landet dela ut dem till olika ändamål, medan majoriteten i kammaren menade att de som är ute i regionerna och sysslar med regionalpolitik ute på fältet är bättre skickade att avgöra hur dessa pengar skall användas. Det var därför som pengarna fördelades ut på länsanslagen till länsstyrelserna i stället för att bli kvar inom departementet. Dessutom har kammarens majoritet begärt att regeringen skall komma tillbaka med konkreta förslag på hur infrastrukturen skall kunna byggas ut, och då kommer kammaren självfallet att ställa mer pengar till förfogande när så behövs. När det gäller regionalpolitiken citerade Ingvar Carlsson en TT-intervju, men han glömde att citera den fråga som ställdes, nämligen vad vi har för hjälp till de människor som blir arbetslösa när gruvan i Svappavaara läggs ned. Då sade jag, uppriktig som jag är, att för många av dem finns det inget annat alternativ än att flytta till Kiruna, Pajala eller Luleå. Men det kunde ju vara intressant, eftersom Ingvar Carlsson polemiserar mot denna ståndpunkt, om Ingvar Carlsson redovisade vilka åtgärder socialdemokraterna tänker vidta för att garantera att alla som har jobbat i gruvan i Svappavaara skall kunna bo kvar i Svappavaara. Ingvar Carlsson påstod att han på den socialdemokratiska kongressen hade talat enbart om socialdemokraternas politik och inte nämnt de borgerliga. Jag läste i mitt inledningsanförande upp ett citat, i vilket Ingvar Carlsson påstår att det i borgerliga kretsar hade varit någon som hade väckt ett ramaskri, när Ingvar Carlsson skulle ha talat om att sjukvården var att betrakta som en medborgerlig rättighet. Nu var det inte direkt det som han sade i sitt tal, men jag vill ändå fråga: I vilka borgerliga kretsar har detta väckt ett ramaskri? Vem är det som har skrikit? Det skulle vara oerhört intressant att få veta. I samma tal på socialdemokraternas kongress påstod Ingvar Carlsson att de borgerliga partierna här hemma i Sverige applåderade en politik, som ledde till att fler människor blev arbetslösa ute i Europa. Vem applåderade, Ingvar Carlsson? Peka ut den person, det parti eller den grupp som har applåderat en sådan politik. På LO-kongressen, i det kända medborgarrättstalet, påstod Ingvar Carlsson att hans politiska motståndare — jag förmodar att han då syftade på oss — inte var med på att beskatta avkastningen på ägandet. Så fort det blev aktuellt skulle vi enligt honom ropa stopp och belägg. Ingvar Carlsson påstod också att vi skulle mena att det är de som har pengar som skall bestämma spelreglerna för sparandet — inte medborgarna. Kan Ingvar Carlsson med ett enda citat belägga att någon representant för de borgerliga partierna har påstått något sådant? När jag citerar och påstår saker om socialdemokraterna, är jag ganska noggrann med vilka ord jag väljer. När jag beskrev socialdemokratins förhållande till kommunismen, använde jag mig därför av en liten handbok som Ingvar Carlsson gav ut häromåret och som heter Vad är socialdemokrati? De ord som jag valde sammanföll nästan till 100 26 med vad Ingvar Carlsson själv har skrivit i denna bok. Låt mig läsa upp ett litet stycke. ”Reformism eller revolution?” frågar Ingvar Carlsson. ”Frågan handlar om på vilket sätt vi vill förverkliga det socialistiska samhället. Däremot handlar den inte om vem som är mest "socialistisk. Revolutionären vill, enkelt uttryckt, först gripa den totala makten i samhället. Först därefter vill han börja samhällsomvandlingen. — — — Reformisten är beredd att börja arbetet med att förändra samhället trots att kapitalägaren har kvar en del inflytande i samhället. Och reformisten räknar med att dessa stegvisa förändringar så småningom skall leda fram till en fullständig omvandling av samhället. På så sätt är också reformisten revolutionär. Reformismen brukar betraktas som det fredliga sättet att genomföra socialismen. Revolutionen däremot förutsätts kräva någon form av våld.” Det var precis detta som jag framförde i mitt anförande. Denna skrift plus många andra uttalanden och skrifter från socialdemokratin visar att det socialistiska samhället är socialdemokratins mål. Det är därför vi menar att vi bör få en debatt om denna sak, och det är detta valet 1988 gäller.

Herr talman! Ingvar Carlsson var mycket roligare i dag än i går. Däremot finns det också en likhet som jag måste ta upp, och det gäller minnet. Ingvar Carlsson har ett förfärligt dåligt historieminne. Först skall jag för säkerhets skull ta upp närminnet. I går kväll fördes en debatt här i kammaren — jag kan förstå om Ingvar Carlsson inte kan lyssna på allt — då Börje Hörnlund erbjöd Thage G Peterson i den socialdemokratiska regeringen 500 milj.kr. i ökade insatser för regionalpolitiska åtgärder i stället för de 300 milj.kr. på tre år som socialdemokraterna kom springande med i våras. Detta är bara en upplysning. I övrigt kan jag instämma i Bengt Westerbergs beskrivning av situationen. När det gäller historieminnet undrar man ibland om vi lever i samma sekel. Jag förstår om Ingvar Carlsson var dränkt i arbete under oppositionsåren, men så fullkomligt kan han ju inte ha missat de sex år då det fanns en annan regering i det här landet. Värre är det att han fullständigt har glömt bort det som var en av de grundläggande anledningarna till den ekonomiska krisen i Sverige — att de socialdemokratiska regeringarna dessförinnan hade gjort oss så beroende av oljeimport att vi fick en oljenota som ökade från 3 miljarder om året till 30 miljarder om året. Detta var ju själva grunden till hela den ekonomiska krisen internationellt och därefter i det svenska näringslivet. Ändå talar Ingvar Carlsson om hur borgarna förstörde ekonomin. Jag måste säga att det är samma lättsinne som gör sig gällande i hans i och för sig ganska roliga demagogi här på slutet när han talar om regeringsalternativ. Men varför dessa stenar i glashus? Det handlar väl om socialdemokraterna likaväl, eftersom socialdemokraterna inte har majoritet, och det inte finns någon prognos som pekar på att socialdemokraterna skulle få egen majoritet. Socialdemokraterna måste luta sig mot kommunisterna eller något annat parti när de regerar. Detta har ni fått erfara under denna period. Dessutom: Varför skall man ha andra regler i Sverige än man har i andra länder? Vi hade nyss besök här i Sverige av Harri Holkeri. Även Ingvar Carlsson träffade honom. Man kan fråga sig om det var någon som kom med ett gemensamt program för socialdemokraterna och samlingspartiet i Finland innan de bildade regering. Ingvar Carlsson kanske känner till om det fanns ett sådant dokument, vilket i så fall aldrig har redovisats. Det skulle vara en stor sensation, i alla fall för centerpartisterna i Finland, att få veta det. Jag tycker inte att man skall ställa andra krav i Sverige än man kan leva upp till i broderpartier i andra länder. När det gäller bostadskön har Ingvar Carlsson gjort en missuppfattning. Dessutom behöver han orientera sig en del om Stockholmspolitiken — men det är en annan sak. 120 000 människor — lika många människor som bor i Norrköping — flyttar under tio år in till Stockholms län. Ingvar Carlsson resonerar som om detta inte hade någon betydelse för bostadsköns längd. Självfallet har det det. Så många barn föds inte i Stockholm att de skapar hela denna kö på närmare 130 000 personer. Det är nästan en fysisk omöjlighet med dagens nativitet i Sverige. Det här handlar om människor som har flyttat hit, och eftersom de har flyttat hit har de hamnat sist i bostadskön. Om personerna i kön står med ungefär en meters mellanrum hamnar kön ända uppe på andra sidan gränsen till Gästrikland. På tal om Gästrikland: Jag fick nyss ett brev från Gästrikland om kommunal skatteutjämning. Brevet var undertecknat av socialdemokrater och centerpartister, kommunala förtroendevalda. Dessa hade mycket hård kritik mot den kommunala skatteutjämningen, som riksdagen beslutade om i våras. Ingvar Carlsson kommer naturligtvis ihåg — jag måste fråga — att det var socialdemokrater och folkpartiet som skapade den majoritet för kommunal skatteutjämning som så småningom bildades här i riksdagen? Det var inte vi. Det var den som socialdemokrater och centerpartister i Gävleborg med gott omdöme fördömde i mycket starka ordalag. Sedan beträffande miljöpolitiken. Jag har inte heller angripit er goda vilja. Ingen skulle vara gladare än jag om jag kunde gratulera regeringen till en radikal miljöpolitik och en energipolitik där man åtminstone levde upp till vad riksdagen har beslutat. Kan statsministern förneka att storstädernas miljöer försämrats bl.a. genom aktiva åtgärder från regeringens sida? Kolkraftverket i Värtan är bara ett exempel. Kan statsministern förneka att kontrollen av freonutsläppen, som vi får veta om dagligdags, inte fungerar, att riksdagsbeslutet om en internationell luftvårdsfond inte har fullföljts — sådant beslut fattades 1985 —, att frågan om E 6 i Ljungskile leder till konfrontation med miljövännerna, att Öresundsbron enligt den socialdemokratiska partiledningen skall vara en biloch järnvägsbro där befolkningskoncentrationen i regionen är som störst på både den danska och den svenska sidan? Som lök på laxen kommer så Stig Malm och vill ha folkomröstning om rikspolitiska frågor med anledning av en älvutbyggnad. Vi har nog med rikspolitiska kommunala folkomröstningar!

Fru talman! Debatten inleddes kl. 9.00 i dag. Efter fyra oppositionstalare, kl. 11.10, fick jag enligt gällande debattregler 30 minuter på mig för att redovisa socialdemokraternas politik. Jag lämnade faktiskt utrymme för att redan i min inledning svara på fyra fem frågor. Det är ungefär så mycket jag förmår. Jag kan tyvärr inte lägga min inledning helt åt sidan för att svara på en mängd frågor — jag skar ändå ner den ganska kraftigt. Jag skall nu fortsätta att svara på frågor. Jag anser, Carl Bildt, att det är en nationell katastrof när budgetunderskottet går upp mot 90 000 milj.kr. Det är tur att vi vände den utvecklingen. Jag ställde min fråga om ATP mot bakgrund av de konkreta förslag som den borgerliga regeringen mellan 1976 och 1982 lade fram om att man i realiteten kraftigt skulle urholka ATP-systemet. Om Carl Bildt säger att en ny borgerlig regering inte kommer att göra det, då skall jag inte fortsätta att föra den diskussionen. Jag vill bara skapa klarhet i denna för landets pensionärer så oerhört viktiga fråga. Många på den borgerliga sidan har uttalat sig positivt om att de nu har fått klart besked: Löntagarfonderna var steget. Det kan inte ha undgått Carl Bildt. I en TT-intervju gavs alldeles glasklart de besked som Carl Bildt efterlyser. Därför tyckte jag det var onödigt att jag skulle upprepa dessa under min korta taletid i dag. Men nu har alltså Carl Bildt återigen fått ett besked. Jag förklarade varför skattekvoten kommer att stiga. Genom att vi fick ökade inkomster steg också skatten. Den ligger något över den vi hade när socialdemokraterna tillträdde 1982. Den låg då på 51,5 26. Den riktpunkten skall vi alltså ha. Sedan kommer den med hänsyn till konjunkturen att gå upp och ner. Detta är också ett svar till Bengt Westerberg. Får jag göra en kort kommentar till Carl Bildts avsnitt om kärnvapnen. Carl Bildt uttryckte att styrka ger bättre resultat än svaghet. Hans budskap var att det helt och hållet var USA:s förtjänst att en uppgörelse nu kunnat träffas. Fredsrörelser och människors oro som en faktor fördes åt sidan, även om jag tror att dessa har stor betydelse. Den europeiska socialdemokratin har ingenting uträttat. Gorbatjovs initiativ har ingenting betytt. Carl Bildt förklarade för oss alla precis hur det har gått till — han hade hela vetskapen. Jag tycker det kanske säger mera om Carl Bildt som politiker än om det mycket komplicerade händelseförlopp som vi upplevt. Till Bengt Westerberg vill jag beträffande mitt uttalande om applåderna till arbetslösheten säga: Jag avser, för att tala klartext, Lars Tobisson och hans uttalande om fru Thatchers politik. Där fanns dessutom ord som att man skulle kunna tämja facket. Jag anser att det var ett mycket allvarligt uttalande. Eftersom Bengt Westerberg krävde att jag direkt skulle peka ut berörd politiker, gör jag det. Jag tror, Bengt Westerberg, att var och en som läser min bok om den socialdemokratiska ideologin har alldeles klart för sig vilken vikt jag fäster vid den politiska demokratin. Jag har dessutom på senare tid utvecklat detta i en rad intervjuer. Då tycker jag att Bengt Westerbergs inlägg syftade till en insinuation om att vi på den punkten hade samma mål som kommunismen. Om Bengt Westerbergs avsikt inte var denna utan att föra en annan debatt, då accepterar jag det. Men jag tycker att Bengt Westerberg nästa gång då skulle uttala sig tydligare och inte använda ord som ”kommandostat”. Där låg min misstänksamhet, Bengt Westerberg. Flyktingpolitiken har skärpts, säger Bengt Westerberg. Jag kan inte hålla med om det. År 1986 hade vi 17 000 flyktingar som kom till vårt land. Enbart de tre första månaderna i år har vi 15 000. Vi står här inför oerhört stora problem. De uttalanden som Bengt Westerberg gör i positiv mening om flyktingpolitiken tycker jag i och för sig är bra, men jag tycker inte att det är ett riktigt påstående att vi har skärpt politiken på den här punkten. Olof Johansson frågade varför vi skall ändra folkbokföringssystemet. Låt mig då nämna ett mycket enkelt skäl. De invandrare som kommer till vårt land tvingas — trots att de har en helt annan religion — gå till svenska statskyrkan för att folkbokföra sig. Många invandrare har kommit till mig och sagt: Detta tycker vi är stötande — det är inte riktig religionsfrihet. Jag har tagit starkt intryck av detta, och det har för mig varit ett av argumenten. Jag skall kanske också säga något till Bengt Westerberg beträffande Norrlands inland. Jag har TT-uttalandet framför mig. Det är sant att ordet ”Svappavaara” finns nämnt. Men det finns formuleringar som jag tydligt tolkar så att det gäller hela Norrlands inland. Men återigen: Jag vet att journalister kan missförstå, och om Bengt Westerberg säger att han avsåg enbart Svappavaara, då godtar jag det. I så fall kan jag säga: För en speciell ort där man har en verksamhet kan vissa människor få flytta. Då har vi klarat ut det missförståndet. Jag har läst TT-uttalandet på annat sätt. Till slut vill jag vända mig med en fråga till Olof Johansson. Samtidigt vill jag påminna om att jag nu har försökt svara på ett stort antal frågor. Jag ställde några frågor själv, och det skulle vara något intressant om ni ville kommentera min huvudfråga om det borgerliga regeringsalternativet. Med Olof Johansson vill jag ta upp affärsverken. En socialdemokratisk regering kommer att utveckla affärsverken, modernisera dem och förbättra servicen. Vi är öppna för förslag till förändringar som gör de statliga verken ännu bättre. Men låt mig slå fast att något slags utförsäljning av folkets telefoner eller folkets järnväg, det kan det aldrig bli fråga om. En socialdemokratisk regering kommer inte att medverka till något som liknar systemet i Storbritannien eller i USA, vare sig det gäller teleområdet eller något annat affärsverksområde. Med hänsyn till det kaos som nu har rått på aktiemarknaden under de senaste dagarna tycker jag att det finns ännu starkare skäl för att dessa områden inte skall vara föremål för spekulation. Alla svenskar — var i landet man än bor — skall ha rätt till grundläggande service. Oavsett om man bor i glesbygd eller i storstad skall det finnas postoch teleservice till låga avgifter. Den typen av service skall samhället stå för. Därför måste jag fråga centern: Hur skall vi uppnå de regionalpolitiska målen om post och tele skall läggas i privatkapitalets händer, om enbart vinsten skall bestämma vem som skall få service? Detta är, vad jag förstår, något som moderaterna och folkpartisterna i Stockholm har hittat på. En alldeles speciell fråga är: Hur skall vi kunna avveckla kärnkraften om Vattenfall privatiseras? Som jag ser det måste Vattenfall vara ett av de viktigaste instrumenten för att klara en så oerhört stor omställning av vårt energisystem. Olof Johansson har tackat nej till att besöka moderaternas partistämma, har jag läst i tidningarna. Jag vet inte om det ligger något symboliskt i detta — att centern håller på att bryta sig ur det borgerliga samarbetet — och att man skall tolka det hela så att Olof Johansson inte vill gå på något förlovningskaffe och därför tackar nej.

Jag menar att det i den här situationen finns möjligheter till en något större öppenhet så att vi skulle kunna lösa sakfrågor. Det kommer ändå att finnas rätt mycket som vi fortsatt kan strida om politiskt.

Fru talman! Först ett kort svar till Lars Werner, som ställde en fråga som framför allt rörde — om jag uppfattade det rätt — vår inställning till Unita: Vår inställning framgår nog med all önskvärd tydlighet av de partimotioner som vi har medverkat i under senare år — de handlar bl.a. om biståndet till Angola — och av de betänkanden från utrikesutskottet under senare år som vi också medverkat i. Sedan vill jag säga: Jag tänker inte lura mig in i någon retorisk slagväxling om karaktären av olika stridande rörelser i Angola. Situationen där nere är mycket besvärlig. En svensk är död, två är tillfångatagna, och vi har inte lyckats få några klara besked om vad som hänt med dem. Deras öde är därför ovisst, och jag tror att vi alla i det här läget bör vara medvetna om att också ord har sin betydelse. Jag tror att om det hade talats något mindre beträffande de här rörelserna tidigare, då hade det kanske varit lättare att lösa den situation som vi har i dag för två svenska medborgare där nere. Jag avser inte att ytterligare förvärra en redan besvärlig situation. Det jag anser bör göras har jag vid ett sammanträde sagt i förtroende till utrikesministern, och det får stanna med det för ögonblicket. Statsministern klättrade ner från bombasmernas höjder och försökte för en gångs skull svara på litet frågor. Det var tacknämligt. Vad gäller det sista han sade till Olof Johansson, där han försökte göra polemik av detta med att man skulle sälja folkets telefoner, vill jag bara säga: Folkets telefoner är i väsentlig bemärkelse redan sålda. Vi hade ett telefonmonopol som ganska länge försvarades med stor kraft av socialdemokraterna, eftersom det var folkets bolag som skulle svara för alla telefoner. Det telefonmonopolet är tack och lov avskaffat. I dag kan man fritt sälja och köpa apparater. Det var en socialdemokratisk regering som avskaffade monopolet på folkets telefoner, och det tycker jag var bra. Det blev bättre och billigare på det sättet. Statsministern talar oupphörligen om 90 miljarder i budgetunderskott. Det var en socialdemokratisk politik som förde oss upp till 90 miljarder i budgetunderskott. Det handlade om de mycket stora påplussningarna i utgifter som socialdemokraterna gjorde hösten 1982 för att uppfylla de vallöften som vi av böcker och skildringar vet att Ingvar Carlsson var motståndare till att man skulle utställa, därför att han ansåg att de var ansvarslösa. Det var detta som gav oss 90 miljarder i budgetunderskott — ingen borgerlig regering förde oss så långt upp. Kort om ATP: Det Ingvar Carlsson sade var mycket svävande. Han gick tillbaka till de borgerliga åren och hemföll åter till myter. Jag vill i största allvar säga igen: Ni har bett oss sitta i en pensionsberedning för att hjälpa till med att lösa de allt större problem som finns inom ATP-systemet och som bl.a. finansdepartementets egen långtidsutredning med all önskvärd tydlighet har visat på. Vi är gärna med i detta arbete. Detta är viktigt, för vi måste vara eniga om att slå vakt om pensionssystemet. Men skall vi vara eniga om detta och arbeta gemensamt, skall vi inte bedriva denna form av tämligen så billig polemik. Ingvar Carlsson säger att han i en TT-intervju har svarat på mina frågor om fondlöneskatten och fondvinstskatten. Det är fel. Vad han har sagt till TT är att löntagarfonderna inte kommer att tillföras mera pengar efter år 1990. Det är ett bra besked i sig, men det var inte detta jag frågade om. Jag frågade om fondlöneskatten och fondvinstskatten kommer att vara kvar eller ej, för det är fullt möjligt att ha skatterna kvar och tillföra dessa medel till någon annan, ännu icke publicerad fondkonstruktion eller liknande. Det var detta min fråga avsåg. Jag är alldeles övertygad om att Ingvar Carlsson har förstått frågan. Att han inte har svarat på den beror väl antagligen på att han inte vill. Det vore bra om han ville ge det svaret nu och säga att fondlöneskatten och fondvinstskatten kommer att avskaffas. Helt kort om den internationella situationen. Socialdemokraterna varnade år 1983 för att Europa gick mot en ny istid. Jag ställer bara frågan: Var det rätt eller fel? Ibland är det bra att titta tillbaka, att se i facit. Vad var retoriken egentligen värd? Så till frågan om skattetrycket, där Bengt Westerberg ställde en fråga som jag instämmer i. Socialdemokraterna har försökt att reda ut hur det var. Ni började med ett skattetryck på 50 90. Ni sade att det inte skulle höjas. Ni har höjt det till 55 90 och det ser ut att bli 56 20. Nu ger statsministern beskedet att riktmärket när man talar om oförändrat skattetryck är 50 eller 51 920. Det är ett intressant besked. Det innebär, om man skall ta det på orden, att vi nu kan påräkna Ingvar Carlssons stöd för det program som vi moderater har lagt fram och som går ut på att vi skall sänka skattetrycket med ca 1 procentenhet av BNP per år — ett radikalt, ambitiöst och omfattande skattesänkningspro

Fru talman! Ingvar Carlssons lilla försök i inledningen till påhopp om Svappavaara var taffligt. Men jag tycker att det var skickligt av honom att vara karl nog att be om ursäkt. Jag godtar självfallet denna ursäkt. Skälet till att det kommer fler flyktingar till Sverige är ju inte att vi har blivit mer generösa utan att flyktingsituationen i världen har förvärrats. Det finns många fler människor på flykt, och det är därför det kommer fler hit. Vi kan inte här i Sverige sitta och besluta om hur många flyktingar som skall finnas i världen och om hur många som kommer att söka sig till Sverige. Jag pekade på ett tecken på en skärpning. Det är invandrarverkets petita, där man öppet säger att vi inte kan fortsätta att ta emot så många flyktingar som vi har gjort under senare år, därför att kommunerna inte har den mottagningskapacitet som krävs. I en situation med många flyktingar i världen och många som kommer hit får vi i så fall bygga ut kapaciteten i stället för att skärpa flyktingpolitiken. Bakom invandrarverkets petita står bl.a. den socialdemokratiska representanten Hans Göran Franck. Den enda reservanten är Karl-Erik Strömberg, folkpartiet. Jag hoppas att regeringen i budgetpropositionen kommer att gå på Karl-Erik Strömbergs linje och säga nej till Hans Göran Franck. Jag har givit Ingvar Carlsson ett antal citat från tal som han har hållit, bl.a. på den socialdemokratiska partikongressen, där han har pekat ut de borgerliga partierna för att hysa vissa bestämda åsikter. Ingvar Carlsson har t.ex. sagt att representanter för borgerliga partier har uppgivit ramaskrin inför tanken på att sjukvården skulle vara en medborgerlig rättighet. Jag har inte fått svar på vem Ingvar Carlsson tänkte på. Vidare har Ingvar Carlsson sagt att de borgerliga partierna har applåderat en politik som leder till arbetslöshet. Nu visar det sig att han avsåg Lars Tobisson. Får jag då upplysa Ingvar Carlsson om att Tobisson i varje fall inte företräder folkpartiet om han gör sådana uttalanden, och han uttalar sig inte heller för vårt partis räkning. Jag tror att han faktiskt inte heller uttalar sig för moderaternas eller centerpartiets räkning — om han nu verkligen har sagt så. Ingvar Carlsson har påstått att hans meningsmotståndare — jag förmodar att vi räknas till dem — har sagt att det inte skall förekomma någon skatt på kapitalavkastning. Vem, Ingvar Carlsson, har sagt detta? Statsminister Ingvar Carlsson har vidare påstått att vi anser att det är de som har pengar som skall bestämma spelreglerna för sparandet i samhället. Vem, Ingvar Carlsson, har sagt detta? Om inte Ingvar Carlsson från denna talarstol kan upplysa oss om vilka personer som han polemiserar emot, så kräver jag att han upphör med denna typ av helt löst grundade påståenden om vad vi tycker. Jag anser att det är ett uttryck för dålig demagogi från Ingvar Carlssons sida. Det var bra att vi fick beskedet om vad oförändrad skatt innebär. Jag är något oklar över när skåttetrycket var 51,5 96 och varför det skulle vara oförändrat på just den nivån. Både 1982 och 1985 var ju skattetrycket mindre än 51,5 26. Men under alla förhållanden innebär detta besked att skattetrycket i år och nästa år kommer att vara betydligt högre. Skall vi ha detta oförändrade skattetryck som vårt gemensamma mål, innebär det att vi måste börja sänka skatterna i stället för att fortsätta att höja dem. Och det är precis vad vi från folkpartiet har sagt. Därför blir min fråga till Ingvar Carlsson hur han kan stå i talarstolen och påstå att vi nästan skall demontera välfärdsstaten, när vi bara vill komma ner till det skattetryck som Ingvar Carlsson själv anser vara målet. Vill Ingvar Carlsson också demontera välfärdsstaten, eller var möjligen också detta påstående en överdrift i polemikens hetta? Fortfarande hänger ett antal frågor i luften. Jag har frågat statsminister Ingvar Carlsson om det är hans bedömning att det med nu rådande förutsättningar är möjligt att genomföra en avtalsrörelse med endast 3 96 löneökningar nästa år eller om det krävs åtgärder och vilka de i så fall är. Jag har vidare frågat Ingvar Carlsson vad socialdemokraterna tänker göra efter löntagarfonderna. Det enda besked vi har fått är att man skall föra en diskussion och att man under nästa period förmodligen skall fatta ett beslut. Men både vi och väljarna vill före valet veta vad det är för någonting man har i tankarna. Kan inte Ingvar Carlsson antyda vad det är för någonting man funderar på? Det finns även en fråga som hänger i luften sedan gårdagens debatt. Jag frågade upprepade gånger Ingvar Carlsson om han tyckte att det var bra att kriminalvårdsstyrelsen fattade beslut om kollektiv bestraffning av Sveriges fångar. Eller var det inte bra? Kanske kan vi få svar på den frågan i dag. Jag har aldrig påstått att socialdemokraterna inte skulle vara demokrater. I det tal där jag nämnde kommandostaten, något som Ingvar Carlsson har återkommit till flera gånger, så underströk jag tvärtom att socialdemokratin har varit ett värn för demokratin ända sedan man övergav vissa mera revolutionära planer som fanns under 1910-talet. Jag har aldrig vikit från den uppfattningen. Jag har inte sett någon anledning att göra det. Vad jag påstår är att socialdemokraterna i lika hög grad som kommunisterna eftersträvar ett socialistiskt samhälle. Och det var på den punkten som jag citerade Ingvar Carlssons skrift. Vad den politiska debatten inför ett val i huvudsak skall handla om är huruvida vi skall ha mer socialism, om vi skall fortsätta att ta dessa små steg som vi har tagit så många av åren 1982—1987 — och där vi ser många fler steg framför oss — eller om vi skall avbryta marschen in i det socialistiska samhället och i stället satsa på ett mera liberalt samhälle. Ett sådant mer liberalt samhälle skulle bl.a. innebära att vi bröt upp de offentliga monopolen och tillät enskilda lärare, förskollärare och andra att starta verksamheter, så att utbudet skulle kunna ökas och mångfalden göras större. Inte för att det är något fel på den offentliga verksamheten, men den behöver för den skull inte vara ensam om att bjuda ut denna typ av tjänster. Jag kan fortfarande inte begripa vad det är för fel i att några enskilda förskollärare, som vill starta ett daghem och erbjuda en bra service, inte skall få göra det. Inte heller den frågan har Ingvar Carlsson svarat på.

Fru talman! Det var bra att vi fick en del besked om skattenivån. Nu får vi se vad Kjell-Olof Feldt säger i den kommande debatten. Men det är ju alldeles självklart att man måste se den enormt snabba utvecklingen av skatterna som andel av BNP som en varningssignal, och göra någonting åt det. Annars kommer den andelen att fortsätta att öka. Vi har inte föreslagit någon utförsäljning av de verk som har regionalpolitiska uppgifter och ett regionalpolitiskt ansvar. Det gäller såväl statens järnvägar som televerket och posten. Däremot finns det en del utväxter vid sidan av dessa verk som har kommit till under senare år, och man måste naturligtvis granska om de har den här typen av regionalpolitiskt ansvar. Det framgår mycket klart av den rapport som vi har lagt fram, att vi inte tänker angripa dessa verk. Men vi anser naturligtvis att posten skall dela ut brev. Ibland ifrågasätts det ju. Och televerkets mål skall naturligtvis vara att vi skall ha lika taxor i hela landet — ett rundare Sverige helt enkelt. Jag tycker också att det är riktigt att säga att det inte kan vara förenligt med en likvärdig service i hela landet att lägga ner 230 mil järnväg, och det dessutom innan man har bestämt sig för den långsiktiga utvecklingen för statens järnvägar i vårt land, dvs. vilka resurser SJ skall ha, vilka investeringar som skall göras, vilken taxepolitik som skall följas, osv. Det vore att ta saker och ting i fel ordning. När det gäller televerket finns det dessutom betydande erfarenheter från Storbritannien som inte är särskilt glänsande — vad som hände när man privatiserade motsvarande verk där. I fråga om folkbokföringen har jag respekt för statsministerns personliga uppfattning att invandrare i vissa fall kan uppleva det som stötande att gå till en pastorsexpedition. Men det är ju en expedition som vilken som helst annan. Jag har i varje fall inte upplevt den kritiken från invandrare, och jag har ändå tagit upp de här frågorna. Frikyrkorådet däremot, som ju också har andra syften och synpunkter när det gäller att skilja stat och kyrka, har protesterat i detta sammanhang. Men i kyrkomötet har en majoritet ansett att folkbokföringen skall finnas kvar i svenska kyrkan. Därför är det litet obegripligt att man är beredd att ta på sig en kostnad budgetårsvis på omkring en kvarts miljard kronor för att ta över en verksamhet som de allra flesta anser ha fungerat på ett utomordentligt sätt i vårt land genom decennier — ja, genom sekler. Ingvar Carlsson begär svar på frågorna om regerande och annat. Jag har redan kommenterat detta. Mitt svar är i korthet: Kasta inte sten i glashus! Begär inte mer av oss i Sveriges flerpartisystem än man t.ex. lever upp till i vårt grannland Finland när det gäller att bilda regeringar! Sedan vill jag gärna instämma i vad Carl Bildt sade här i sin inledning, att för oss går sakpolitik före symbolhandlingar. Det försöker vi leva upp till, för vi vet av erfarenhet — det tror jag gäller Carl Bildt och Bengt Westerberg, och det gäller i hög grad mig, som har deltagit i regeringsarbetet tidigare — att det är de sakliga ståndpunkterna som det till slut handlar om. Det är därför som vi också har gemensamma arbetsgrupper på skilda områden — och de skall lägga fram konkreta förslag. Ett par saker som blev kvar från tidigare replikomgångar: Ingvar Carlsson tycker att fonderna skulle vara ett stabiliserande element. Vad man möjligen kan säga om dem är att de utgör ett stagnerande element. Dessutom vet vi nu av analyser att de är i hög grad koncentrationsfrämjande. Avgifter tas ut, så samlas de bl.a. med anknytning till företag kopplade till Stockholmsbörsen, och så har de medverkat till den uppdrivning av kurserna som vi har haft där. De har alltså i hög grad varit medskyldiga till att kursuppgången har varit så stor att rekylen blev oundviklig också på den svenska börsen. Ett annat uttalande som Ingvar Carlsson gjorde, att vi skulle ha satsat mindre på miljöpolitiken under vår tid i regeringen, bygger på felaktiga uppgifter. Möjligen kan det ligga något i uttalandet om man ser det hela bara som en snäv sektorpolitik i fråga om ett och annat anslag. Men jag tog upp flera exempel på att vi satsat på att stimulera hushållning med energi. Det är bland de bästa miljöpolitiska insatser man kan göra. På det området anslogs miljardbelopp under vår tid i regeringen — för att förebygga miljöskador, för att satsa på rätt sorts energi, för att satsa på miljövänlig energi. Och det var betydligt större resurser än vad socialdemokraterna använder i dag — för ni har ju i stort sett avvecklat alla de här stöden, som jag sade i mitt inledningsanförande. Det vore bra om vi kunde få en bekräftelse på att så är fallet, när statsministern svarar.

Herr talman! Jag har också observerat att Bengt Westerberg har fått uppmaningar från olika håll att skärpa till sig när det gäller oppositionspolitiken. Det har i dagens debatt tagit sig det uttrycket att han har bombarderat mig med frågor. Bara i sin sista replik på sex minuter tror jag han hann med ett tiotal frågor. Han ägnade väldigt litet utrymme åt att på något sätt försöka ta upp en debatt på de sakområden som jag anser är väsentliga, såsom vilken borgerlig politik som skulle komma att föras. Då är det stor risk att debatten inte blir särskilt meningsfull. Tidigare använde Bengt Westerberg huvuddelen, eller åtminstone en mycket stor del, av sina tal åt enskilda exempel. Jag vill påminna om att jag i efterhand kunde kontrollera uppgifter om flyktingförläggningen i Säffle och om Eskilstunaföretaget Hadak. De uppgifter som Bengt Westerberg lämnade och som jag inte kunde kontrollera under debattens gång visade sig inte stämma. De gav inte en riktig bild. Då blir det naturligtvis också en konstig debatt. Mot de slagord som Bengt Westerberg faktiskt använde sig av ideologiskt, uttryck som ”de små stegens tyranni”; har jag i debatten gett klara, konkreta siffror från de viktigaste samhällsområdena om vad som hände under den borgerliga tiden och vad som har hänt under den socialdemokratiska tiden. I vissa avseenden framstår faktiskt Gösta Bohman närmast som den störste socialiseringsgenomföraren sedan Karl XI, medan vi har sett till att den privata sektorn frodas och utökas därför att vi vet att många människor lever av den. Det har varit en traditionell socialdemokratisk politik. Jag har faktiskt gett Bengt Westerberg konkreta sifferuppgifter på hur vi omsätter vår ideologi i praktisk handling. Jag känner mig inte ett dugg orolig, för detta upplever människor. Alla de som lyssnar på oss nu vet att det förhåller sig på det sättet och att det är därför Sverige är ett bra land att leva och bo i, Bengt Westerberg. Beträffande flyktingpolitiken är det stora problemet nu att få kommunerna att ta emot fler flyktingar. Det är den viktigaste åtgärden. Där skulle vi kunna hjälpas åt, Bengt Westerberg, att övertala våra kommunala företrädare att anstränga sig ännu mer. Vid en objektiv jämförelse tror jag faktiskt inte att de socialdemokratiskt styrda kommunerna generellt behöver skämmas för sig — tvärtom tillhör de enligt vad jag hörde i ett program häromdagen dem som verkligen ställer upp. Jag tyckte också det var fel att angripa Hans Göran Franck. Hans Göran Franck och jag har haft många duster, men säg inte annat än att Hans Göran Franck har det största engagemang för flyktingfrågorna! Han är en av de enskilda människor i det här landet som har gjort mest för flyktingar. Det där var icke ett särskilt snyggt påhopp, men Hans Göran Franck kan säkert försvara sig själv senare i debatten. Jag uppfattar inte Lars Tobisson som en ointressant person på det sätt som Bengt Westerberg gör. Jag vet att han sedan länge är moderaternas förste vice ordförande. Han skulle med all säkerhet komma att utöva ett betydande inflytande i en borgerlig regering. Jag kan därför inte nonchalera honom. Så länge ni säger att ni tänker bilda regering kommer jag att då och då tala om borgerliga företrädare. Den dag ni säger att ni inte har för avsikt att sträva efter en borgerlig trepartiregering skall jag dela upp er, men så länge Bengt Westerberg själv talar om en borgerlig regering kommer jag att fortsätta tala om borgerliga företrädare, det får faktiskt Bengt Westerberg stå ut med. Ja, Bengt Westerberg har även i den här repliken fått en oproportionerligt stor del av mitt utrymme i förhållande till de andra partiledarna. Så till vida har hans taktik alltså varit framgångsrik — gratulerar, Bengt Westerberg! Låt mig dock säga två ord till Carl Bildt. Han brukar i normala fall få desto större utrymme, så även under gårdagen. Jag har varit ytterligt återhållsam när det gäller UNITA. Carl Bildt sade sig också ha den uppfattningen. Det vore bra om Carl Bildt såg till att grupper som han har god kontakt med skaffar sig samma insikt. Vi får återkomma till den debatten vid ett annat och lämpligare tillfälle — jag har en del saker att säga, det kan jag försäkra. Jag har gett besked, både här och tidigare, att vi inte skall ha någon fortsättning på löntagarfonderna. Självfallet skall vi då inte ha en skatt som tillför fonderna pengar, eftersom de inte skall öka. Precis på det sättet har dessutom Kjell-Olof Feldt i Expressen svarat 4 oktober-kommittén på vårt partis vägnar. Jag kan inte förstå varför tid skall upptas i denna kammare och i denna stund med detta. Nu har Carl Bildt trots allt fått svar även från mig, men i vårt parti är det så att partiets ledande företrädare står för samma uppfattning. Det är kanske en sensation för de borgerliga, men så är det faktiskt inom socialdemokratin. Jag vill också säga några ord om Carl Bildts inledning. Där sade han att socialdemokraterna här i riksdagen ville blockera oppositionens möjligheter att snabbt få till stånd en debatt i en aktuell fråga, nämligen Berglingaffären. Redan den 7 oktober hade vi gett justitiekanslern i uppdrag att utreda vad som hade hänt. Det formella beslutet togs visserligen i regeringssammanträdet den 8 oktober, men JK fick uppdraget dagen innan. Den 8 oktober fick jag brevet av Carl Bildt. Där står följande: ”Jag förutsätter att den särskilda debatten kan inledas med en redogörelse för regeringens bedömning av omständigheterna kring och ansvaret för den livstidsdömde spionens flykt. Denna redogörelse kan sedan ligga till grund för en vidare debatt om det politiska ansvaret för och de politiska konsekvenserna av det inträffade.” Det var precis det uppdraget justitiekanslern hade fått. Menar inte Carl Bildt ett ord av det han säger i sin skrivelse? Han säger att debatten skulle föras innan JK har lämnat sitt betänkande. Vi skulle alltså inte ha haft tillgång till det när vi förde debatten. Vilken debatt hade det blivit? Och vad är det för en blockering Carl Bildt talar om? Han hade varit nöjd om debatten hade ägt rum på fredagen i förra veckan, alltså bara några dagar innan den nu kom att äga rum. Det var skillnaden mellan en vital demokrati och en blockering av parlamentarisk demokrati! Herr talman! Jag har så oerhört svårt att förstå varför det skall göras Prot. 1987/88:11 partipolitik av allting numera. Även de mest tragiska händelser i detta land 21 oktober 1987 finns det personer som vill göra partipolitik av, som inte kan se att det finns vissa saker som förenar oss. Att så skall vara fallet har jag oerhört svårt för. Jag tycker att sådana här frågor borde kunna analyseras med något större kyla och utan partipolitiska biavsikter. Vi borde kunna tänka på landets bästa och på den framtida politiken. I sådana avseenden tycker jag faktiskt att det brister när man efter den genomgång vi hade under gårdagen inleder dagens debatt på det sätt som Carl Bildt gjorde. Om Carl Bildt klagar över att jag tar upp detta nu, vill jag säga följande. Jag har rätt till två repliker. Jag har svarat på fråga efter fråga. Jag ansåg icke att Carl Bildts påhopp i inledningen kunde få stå oemotsagt.

Herr talman! Först några ord till statsministern. Skulle Lars Tobisson och vi andra moderater applådera en högre arbetslöshet, som statsministern vill låta påskina, skulle vi också applådera regeringens brist i dag på allt vad ekonomisk politik heter. Då skulle vi applådera de obalanser som den svenska ekonomin dess värre synes gå in i och som vi vill göra allt för att motverka. Svensk ekonomi är nämligen, herr talman, på väg in i nya allvarliga balansproblem. Trots nedskrivningen av den svenska kronan, trots en näst intill rekordlång internationell högkonjunktur, trots halverad oljenota tvingas ändå Sverige be utländska bankirer om hjälp om ingenting görs. Inflationstakten är på nytt oroande mycket högre än i våra viktigaste konkurrentländer och kommer att förbli det om vi inte gör något. Regeringen räknar i sin skrivelse till riksdagen med två alternativ i fråga om lönekostnadsökningar, 3 och 6 20. Det högre alternativet, 6 90, kan jämföras med årets ca 7 0 trots att 1987 förväntades innebära ett trendbrott till förmån för just låga lönekostnadsökningar. Hamnar vi på 6 90 under kommande år uppstår djupt oroande konsekvenser för just sysselsättning, tillväxt och upplåningsbehov. Klar tendens till ökade obalanser, som regeringen försiktigt uttrycker det i sin skrivelse till riksdagen. Men av skrivelsen framkommer inte med ett ord vad regeringen tänker göra för att undvika dessa för Sverige så utomordentligt allvarliga ”ökade obalanser”. Och regeringens hela handlande hittills har också byggt på 3 20 i lönekostnadsökning. Slår det fel, innebär det en felaktig grund för regeringens hela ekonomiska politik. Vad avser regeringen att göra? Naturligtvis räcker det inte att bara sitta med armarna i kors och hoppas att lönekostnadsökningarna skall halveras av sig själva. För det är väl ändå inte valpskatten som skall lösa problemen, finansministern? Och vad avser regeringen att göra för att komma till rätta 57 med den på många håll alltmer besvärande bristen på yrkeskunnig arbetskraft? Eller för att öka hushållens rekordlåga sparande? Svensk ekonomi står inför en valsituation. Det ena alternativet är att socialdemokraterna fortsätter med sin passiva politik, vars främsta inslag är fromma förhoppningar, skattehöjningar och åter skattehöjningar. Sedan regeringen trädde till har skattetrycket stigit från ca 50 till 55-56 96. Det betyder bortåt 20 000 kr. i skattehöjningar för ett vanligt hushåll. Inte undra på då att många hushåll har svårt att leva på sin lön och att kraven på löneökningar stiger och att Dalaupprop formuleras. Det andra alternativet är en politik, som går ut på att stärka i stället för att försvaga hushållen, låta dem få behålla mer av sina inkomster, ersätta statligt tvångssparande med ökat personligt sparande, ta bort monopolen och i stället vidga människornas valfrihet i fråga om boende, barnomsorg, sjukvård och utbildning. Höga skatter framställs ofta som en gärd av solidaritet, medan de som arbetar för lägre skatter framställs som den råa egoismens företrädare. Men hur är det i verkligheten med den saken, finansministern? När det totala skattetrycket var lågt betalades skatten framför allt av dem som tjänade mycket. I takt med att skattetrycket ökat har det allt hårdare drabbat just hushåll med svag betalningsförmåga. Många av de kraftigaste skattehöjningar som Kjell-Olof Feldt själv har genomdrivit är påtagliga bevis för detta. Det gäller moms-, el-, oljeoch bensinskattehöjningarna, som ofta har påverkat barnfamiljerna och inkomstsvaga hushåll förhållandevis hårdast. Det gäller det borttagna förvärvsavdraget, som enbart drabbar barnfamiljer. Det gäller de betydande höjningarna av arbetsgivaravgifterna, som också slår relativt sett hårdare för lågän för höginkomsttagare. Till yttermera visso, herr talman, har skatterna ofta använts för ändamål som förstärker de inkomstskillnader som redan finns mellan olika hushåll och olika kommuner. Tunga utgifter för t.ex. barnomsorg, vuxenutbildning, fritid och kultur kommer främst de redan bättre ställda till godo. Det kan man få klara belägg för i finansdepartementets egna EFO-utredningar. Detsamma gäller i högsta grad den utbyggnad av föräldraförsäkringen som den socialdemokratiska partikongressen har ställt sig bakom. De sämst ställda skulle få en åttondel i föräldraförsäkring i förhållande till de bäst ställda. Det gäller också tunga delar av de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna. Men alla, såväl svaga hushåll och svaga kommuner som rika hushåll och rika kommuner, måste vara med och betala. Över hela världen pågår skattesänkningar. Särskilt påtaglig är sänkningen av marginalskatterna. I England har skatten i låga och vanliga inkomstlägen sänkts från 33 till 27 Jo och man vill där gå vidare. I USA betalar multimiljardären mindre i skatt på en inkomstökning än den lågavlönade industriarbetaren gör i Sverige. Allt fler inser att marginalskatterna även hos oss måste sänkas väsentligt också i låga och vanliga inkomstlägen, om vi skall kunna förbättra vår konkurrensförmåga och vårt välstånd. Skall det bli möjligt, herr talman, måste det totala skattetrycket sänkas.

Ändå förefaller det som om socialdemokraternas marginalskattesänkningar — om det nu blir något av dem någon gång i framtiden — främst skulle komma att betalas av just dessa grupper. Är det en offensiv för rättvisa, finansministern? Den sänkning av skattetrycket som vi moderater förespråkar innebär inte att statens eller kommunernas möjlighet att fullgöra sina uppgifter försämras. Hålls statens och kommunernas reala utgifter oförändrade kan skattetrycket sänkas med 1 procentenhet av BNP varje år. Går socialdemokraterna med på detta börjar de också leva upp till de löften som de gav i samband med det senaste valet. En sådan skattesänkning skulle inom några få år göra det möjligt att bl.a. sänka marginalskatterna till 35 20 för det stora flertalet förvärvsarbetande, något som väsentligt skulle underlätta avtalsrörelserna. Även med lönekostnadsökningar inom ramen för de tillåtna 3 procenten per år skulle hushållens ekonomi förbättras. En stegvis sänkning av skattetrycket underlättas ytterligare om de offentliga monopolen bryts upp. Får människor på lika villkor valfrihet mellan offentlig och privat sjukvård, mellan olika former av äldreservice, barnomsorg eller inom skolan, skulle dessutom kvaliteten öka. Välfärden skulle förstärkas i dubbel bemärkelse. Det är inte i första hand brist på pengar som har lett till våra stora problem inom sjukvård, barnomsorg eller äldreomsorg. Det är bristen på valfrihet, alternativ och konkurrens i bästa bemärkelse som är det verkligt stora problemet. Det är t.ex. ingen slump att Sverige med Europas dyraste sjukvård också har mycket besvärliga köproblem. Landet med de lägsta skatterna i Västeuropa, Schweiz, har däremot Europas kanske bäst fungerande sjukvård. En sjukvård som också fungerar för den som har ont om pengar och brist på kontakter. Den schweiziska ordningen bygger på ett system liknande det vi moderater förespråkar för Sveriges vidkommande, nämligen en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som följer med patienten och stärker patientens valfrihet. Vad skulle de moderata skattesänkningarna betyda för hushållen? Ja, eftersom tillväxten enligt vårt förslag till största delen skulle komma just hushållen till godo skulle det efter fem år innebära en verklig förbättring med i genomsnitt minst 20 000—25 000 kr. per hushåll. Hushållen skulle väsentligt stärkas och bidragsberoendet avta. Varför är det, sammanfattningsvis, så viktigt att sänka skattetrycket? Jag vill ange följande skäl: 1. För att stärka hushållen och förbättra deras möjlighet att leva på sin lön och att av egen kraft kunna förbättra sin ekonomi. Detta är minst av allt en krasst ekonomisk fråga. Det är i grunden en fråga om självkänsla och egenvärde, om tro på sig själv och tro på framtiden. 2. För att stimulera hederligt arbete, företagande och produktiva investeringar. Det är en fåfäng strävan att avvakta en ökad tillväxt innan man anser sig ha råd att sänka skattetrycket. Det är just för att tillväxten och välfärden skall kunna öka som Sverige inte har råd att fortsätta med världens högsta skattetryck. 3. För att närma oss i stället för att avlägsna oss från Europa. Herr talman! Carl Bildt fick inget tillfredsställande svar av statsministern om vad som nu krävs för att göra en ansvarsmedveten lönerörelse möjlig. Jag ställer därför några frågor till Kjell-Olof Feldt. Är finansministern beredd att för att underlätta avtalsförhandlingarna sänka marginalskatten i vanliga inkomstlägen redan nästa år? Är finansministern beredd att ta tillbaka höjningen av arbetsgivaravgifterna nästa år så att det blir något löneutrymme kvar att förhandla om? Är finansministern beredd att stimulera ett enskilt sparande, bl.a. genom att ta tillbaka arbetsgivaravgifterna på de anställdas vinstandelar? Är finansministern beredd att medverka till att flytta sparandet från staten till hushållen genom att verka för en utförsäljning av de statliga företagen och inte minst att underlätta i stället för att försvåra för vanliga hushåll att om de så önskar kunna äga sin bostad?

Herr talman! Jag gläder mig åt att fru Troedsson så här litet i efterhand har kommit till insikt om att de förslag som folkpartiet försökte väcka i riksdagen inför avtalsrörelsen var ganska kloka — det är bra att hon har ändrat uppfattning. Jag vill börja med att anknyta till det som Ingegerd Troedsson sade genom att formulera praktiskt taget samma frågor till Kjell-Olof Feldt, och det är de på kort sikt viktigaste frågorna. För det första: Anser regeringen att allt står väl till i den svenska ekonomin? Går allt så bra att det inte finns några problem? I Ingvar Carlssons anföranden fanns det olika uppfattningar i början och i slutet. För det andra: Om svaret på frågan är nej, vilket är då det viktigaste problemet? Jag gissar att finansministern svarar prisoch kostnadsutvecklingen, men det är ett ofullständigt svar. Är det efterfrågeinflation eller kostnadsinflation som är det mest akuta problemet? För det tredje: Vad avser regeringen att göra åt det viktigaste problemet? Om det är efterfrågeinflation borde köpkraft dras in. Vilka skattehöjningsförslag kan riksdagen och svenska folket i så fall vänta sig? Om det är kostnadsinflation — vilka förslag kommer då? Det skulle vara intressant att höra finansministerns uppfattning. Herr talman! Regeringen presenterade nyligen en skrivelse om den ekonomiska utvecklingen, och jag ser den mest som ett debattinlägg inför nästa års avtalsrörelse. Debattinlägg från regeringen är naturligtvis intressanta, men det hade varit ännu bättre med förslag till konkreta åtgärder. Skrivelsen är intressant på det sättet att den innehåller två alternativ. Det ena grundar sig på den kostnadsutveckling som långtidsutredningen kräver, och det andra grundar sig på en dubbelt så snabb lönekostnadsutveckling. I det senare fallet blir allting sämre, och det är uppenbart att regeringen helst skulle se en dämpning av kostnadsökningen till långtidsutredningens nivå på 3 Jo. Jag instämmer till fullo i detta. Men hur vill regeringen nå dit? Tror regeringen på fullt allvar att man når 3 20 genom att bara sitta med armarna i kors? Det tror inte jag. Bara löneglidningen har varje år under de senaste 20 åren varit 3 96 eller högre. I det gynnsamma lägre alternativet i skrivelsen ämnar regeringen avstå från den beslutade höjningen av arbetsgivaravgifterna — i efterhand, förmodar jag. Hur detta skall gå till i praktiken är svårt att se, vilket också framgick när skrivelsen presenterades. Skall det komma som något slags extra bonus till arbetsgivarna i början av år 1989, när man kan se vad löneökningarna faktiskt blev? Enligt min mening är detta en bakvänd ordning. I stället bör regeringen redan nu klart deklarera att det inte blir någon höjning av arbetsgivaravgifterna. Dessutom anser vi i folkpartiet att det är nödvändigt att redan nu, dvs. inför 1988, sänka marginalskatterna och avstå från att belägga de anställdas vinstandelar med arbetsgivaravgifter. Om regeringen vidtog dessa tre åtgärder, herr finansminister, skulle det åtminstone finnas en chans till reallöneökningar för löntagarna utan så stora kostnadsökningar att konkurrenskraften försämras. Herr talman! I går kunde följande påstående läsas i tidningen: ”Förpostfäktningen inför årets avtalsrörelse indikerar att den kan bli lång och svår. —-—-- Från skilda håll på arbetsmarknaden har det förts fram förslag som syftar till att lösa upp knutarna i avtalsrörelsen. Det är oroande att dessa förslag bemöts med tystnad.” Påståendet är alldeles sant — det gjordes av löneminister Bengt K Å Johansson. Ett av de förslag som har förts fram för att underlätta avtalsrörelsen kommer från folkpartiet, som jag nyss refererade. Den som varit mest mån om att det blir tyst om vårt förslag är regeringen. Jag undrar om finansministern kan tala om varför regeringen inte ens vill debattera detta förslag. För ett knappt halvår sedan fälldes några uttalanden om det ekonomiska läget som var nog så intressanta. Jag skall läsa upp två av dem: ”Insikten om värdet av låga lönekostnadsökningar måste få genomslag i de avtalade kostnadsökningarna.

De vittnar om att Kjell-Olof Feldt då hade en viss insikt om att allt inte är så bekymmerslöst. Sedan dess har det hänt en hel del. Då trodde regeringen att inflationen i år skulle bli 4 96. Nu tror regeringen, enligt skrivelsen, att den blir ungefär 5 96, och de flesta andra bedömare tror att den blir ännu större. När uttalandena gjordes trodde regeringen att lönekostnaderna skulle stiga med ungefär 5 96 i år, nu tror regeringen att det blir drygt 6 260 och de flesta andra bedömare tror att ökningen blir ännu större. Då trodde regeringen att den privata konsumtionen skulle öka med 3 Je, nu tror man att det blir 4 26. Då trodde regeringen att bytesbalansen skulle ge ett överskott på blygsamma 3 miljarder kronor, nu tror man att det blir ännu mindre och de flesta andra tror inte att det blir något överskott alls. För nästa år räknar konjunkturinstitutet med ett underskott på nästan 10 miljarder kronor. Min slutsats av detta är att läget har förvärrats under det gångna halvåret, och det är bakgrunden till mina frågor. Vad vill finansministern göra för att lösa de problemen? Finansministern måste svara på detta. Statsministern fick samma frågor, och han överlät dem till Kjell-Olof Feldt. Herr talman! I konjunkturinstitutets höstrapport är slutsatsen att den svenska ekonomin inte klarar en ökning av den inhemska efterfrågan med drygt 3 90 utan att det blir problem med bytesbalansen. Det är en långsiktig problematik som konjunkturinstitutet tar upp. Den bottnar i att den ekonomiska tillväxten är för låg för att inrymma både en ökning av konsumtionen och en ökning av investeringarna. Jag menar att konsumtion ändå är det yttersta syftet med all ekonomisk verksamhet, både privat och offentlig, både materiell och icke materiell konsumtion. Det är den som avgör medborgarnas levnadsstandard. Man kan naturligtvis tvista om fördelningen mellan privat och offentlig konsumtion och mycket annat, men det är ändå viktigt att konsumtionsmöjligheterna ökar för medborgarna. Det är då ett allvarligt misslyckande om den totala produktionsökningen inte är tillräckligt stor för att kunna tillgodose de rättmätiga önskemålen. Den ekonomiska tillväxten är ganska låg i Sverige. Om man tittar på genomsnittet för 1986, 1987 och 1988, fortfarande enligt konjunkturinstitutets rapport, ser man att det blir 1,8 20 om året. Det är en ganska låg siffra. Den placerar Sverige ganska långt ner i tillväxtligan. Vi i folkpartiet är inte nöjda med den utvecklingen. Jag tror faktiskt inte heller att Kjell-Olof Feldt är nöjd med den. Skillnaden är som jag ser det att vi i folkpartiet har ett bra ekonomiskt-politiskt program för att öka tillväxten, medan socialdemokratin och regeringen inte har det. Vi i folkpartiet vill kraftigt sänka marginalskatterna så att det skall löna sig att arbeta, löna sig att spara, löna sig att utbilda sig, att satsa på företagande och nya idéer. Vi menar att de flesta bör ha högst 40 90 marginalskatt, och ingen bör ha högre än 50 96. Självfallet måste det, herr finansminister, finnas ett automatiskt skydd mot att inflationen smyghöjer skatten. Vi i folkpartiet vill bryta de offentliga monopolen så att konkurrens och enskilt företagande skall få en chans även i produktionen av sociala tjänster. Det skulle ge medborgarna större möjligheter att bestämma själva, det skulle ge de anställda möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare eller att starta egna företag och det skulle ge stimulanser till ökad effektivitet. Vi i folkpartiet vill sätta stopp för skattehöjningarna, som vi anser vara till skada för svensk ekonomi. Och när vi säger stopp menar vi stopp — i motsats till socialdemokratin som har genomfört ständiga mindre och större skattehöjningar, trots att ni har lovat ”i stort sett oförändrat skattetryck”. Nu har statsministern uttalat att 51,5 26, om jag hörde rätt, av bruttonationalprodukten bör vara riktmärke för skattetrycket. I dag är det ca 55 20, och man ser en ökning till litet mer än 56 20 för nästa år. Det förslag som vi i folkpartiet inte fick föra fram innebar en sänkning av skattetrycket med drygt en halv procentenhet. Det är alltså långt kvar till det Ingvar Carlsson angav som riktmärke. Varför fick vi då inte stöd för detta förslag, herr finansminister? Vi vill i folkpartiet avskaffa löntagarfonderna, avskaffa prisregleringen, avskaffa valutaregleringen, främja enskilt sparande, låta de regionalpolitiska insatserna styras av människor ute i länen, som bäst vet vad som behöver göras, och låta miljöpolitiken fungera med marknadsekonomin genom miljöavgifter. Alla dessa förändringar skulle vara till gagn för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. På vissa av punkterna har regeringen ett program — det skall erkännas — men det är ett dåligt program. Socialdemokraterna vill ha kvar löntagarfonderna, vill ha kvar prisregleringen, vill ha kvar valutaregleringen, vill centralstyra regionalpolitik och investeringar från Stockholm. Kjell-Olof Feldt sade själv på den socialdemokratiska partikongressen att en kungstanke i den socialdemokratiska ideologin är att ”tämja marknadsekonomin”. Ni vill ha kvar de offentliga monopolen. På den socialdemokratiska kongressen uttalade sig Ingvar Carlsson mycket dogmatiskt för bevarande av offentliga monopol. Han anförde fördelningspolitiska skäl. Möjligen kan Ingvar Carlsson låtsas att han inte förstår att man måste skilja på finansiering och produktion av sociala tjänster. Men Kjell-Olof Feldt måste rimligen veta att detta är två olika saker. Finansieringen kan av fördelningspolitiska skäl, om man så vill, ske på exakt samma sätt som i dag, även om produktionen sker genom enskilda alternativ. Finansministern kan inte gärna gömma sig under något sådant täcke av okunnighet, utan han måste rimligen bekänna färg. Vad är det för fel med att tillåta enskilda alternativ i produktionen av sociala tjänster? Jag menar att finansministern måste ge ett klart besked: Avser regeringen t.ex. att fullfölja folkrörelseutredningens förslag, som ytterligare skulle försvåra och förbjuda enskilda alternativ? På många punkter är regeringens budskap mycket vagt och ganska intetsägande. Ibland säger ni att det är bra med enskilt sparande. Men de åtgärder som genomförs går allt som oftast i motsatt riktning och missgynnar enskilt sparande till förmån för kollektivt sparande. Ibland säger ni att miljöavgifter visst kan tänkas. Men ni röstar emot våra konkreta förslag och har hittills inte lagt fram några egna. Ni talar om ”oförändrat skattetryck” men lägger ständigt fram nya förslag om skattehöjningar. Senast kom den s.k. valpskatten på penningmarknaden. Den kanske blir återtagen nu, om regeringen skall leva upp till statsministerns löfte i fråga om skattetrycket. Industriministern har gjort uttalanden som man kan uppfatta som hot om nya pålagor om inte företagen gör som industriministern vill i regionalpolitiken. Det finns också en lagrådsremiss som innehåller förslag om beskattning eller andra skatteregler för motionskuponger, utnyttjande av företagens sommarstugor och liknande. I fråga om marginalskatterna är budskapet tyvärr ganska suddigt. Finansministern ger ibland några kloka ord ifrån sig om behovet att sänka marginalskatterna. Men det brukar sluta med att det inte skall vara nu och det skall inte vara så mycket, utan möjligen, kanske, någon gång i framtiden. Den del av arbetarrörelsen som representeras av LO vill inte alls sänka de högsta marginalskatterna. De skall förbli 75 96, skyhögt över omvärldens. Socialdemokratiska kvinnoförbundet vill inte sänka några marginalskatter alls, ”för det är bara ett manligt problem”, sägs det. Precis som om den ekonomiska utvecklingen framöver bara berörde halva befolkningen. Jag vill faktiskt fråga Kjell-Olof Feldt: Vilken är egentligen socialdemokratins samlade uppfattning om marginalskatterna? Skall de sänkas till 50 92 eller inte? Herr talman! Sedan 1985 har regeringen i stort sett följt Brookingsrapportens rekommendation om små successiva devalveringar; inte genom svenska beslut utan genom att de växelkursförändringar som skett utomlands har fått slå igenom på grund av valutakorgens konstruktion. Är det den politiken som skall fortsätta att gälla även framöver? Litar finansministern så till den milda grad på framtida utländska växelkursförändringar att han helt har givit upp den interna anpassningen? Accepterar han att den svenska inflationen alltid kommer att vara ett par procentenheter högre än i utlandet? Det är riskabelt, menar jag, att bara lita till utländska växelkursförändringar. Om de inte skulle komma på rätt sätt eller vid rätt tidpunkt blir priset mycket högt för Sverige. Både långtidsutredningen och regeringens egen skrivelse har talat om vad som då kommer att hända: tillväxten sjunker, inflationen ökar och arbetslösheten ökar. Vi tycker att det är lättsinnigt att riskera en sådan utveckling. Herr talman! Låt mig avslutningsvis läsa ytterligare ett citat: ”Det kanske största hotet mot den svenska ekonomin är inflationen. Det är bara vi själva som kan hjälpa oss att hålla den tillbaka och då spelar lönepolitiken och framför allt löneglidningen en stor roll — —-.” Även detta kommer från finansministern, och jag förmodar att han känner igen det. Det är från ett TCO-seminarium. Därför, herr talman, vill jag påminna om de frågor jag ställde inledningvis. Finns det några problem med ekonomin? Är det kostnadsutvecklingen som är det viktigaste problemet? Vad avser regeringen göra för att lösa detta problem?

Herr talman! Med tanke på vår finansministers förmåga att hitta nya skatter i engångsförpackning eller beständig förpackning och med tanke på att han företräder Kopparbergs län och Dalarna så kan man ju faktiskt säga att han är en riktig skattmas. I dag pågår tre skatteutredningar: om inkomstskatterna, om företagsbeskattningen och om mervärdeskatten. En anledning är att det svenska folket anser att nuvarande inkomstbeskattning sker utifrån felaktiga grunder, att den är orättvis, svårförståelig osv. Människorna misstror det mesta som de inte förstår. Det man inte förstår upplever man inte heller vara speciellt rättvist. Skattebetalarna känner otrygghet eftersom de inte kan avgöra hur skattesystemet påverkar deras egna ekonomiska beslut och handlingar. Därför är inte heller realbeskattning något att eftersträva. Det är definitivt krångligt och svårt att förstå. Myndigheternas och experternas grepp om individen kommer att hårdna och vi kommer att skatta oss ännu mer olyckliga. Rättvis fördelning är ett uttryck som alla partier använder sig av, men det är tyvärr så att vi inte menar riktigt samma sak. I Sverige talar vi om att vårt skattesystem inte bara skall ge staten skatteinkomster utan också skall bidra till en rättvis fördelning. Av signaler att döma är vissa partier på väg bort från den inställningen. En rättvis beskattning kan enligt centerpartiet inte innebära att de som har låga inkomster skall betala mer skatt än de gör i dag, medan de som har höga inkomster får skattelättnad. Centerpartiet kommer att slåss för att grundavdraget skall vara kvar på samma sätt som tidigare. En rättvis beskattning måste ta hänsyn till vad en person tjänar under ett år. Att som folkpartiet resonera utifrån den utgångspunkten att den som arbetar deltid skall ha ungefär lika stor nettoinkomst per arbetad timme som den som arbetar heltid, betyder att hela den fördelningspolitiska inriktningen slopas och att även den statliga beskattningen blir proportionell till slut. Är det kanske vad finansministern också siktar på? I dag har mer än 3 miljoner människor lägre inkomst än 70 000 kr. per år. Folkpartiet har föreslagit sänkt grundavdrag med 5 000 kr. Ta en kvinna som arbetar deltid i vården därför att hon inte orkar arbeta heltid, eller en ungdom som studerar och därför inte hinner arbeta heltid, eller en som inte får arbeta på heltid utan tvingas till olika deltidsarbeten och arbetslöshet och fråga dem vad de tycker om att betala skatt på 5 000 kr. ytterligare per år utan att ha mer i lön. Fråga dem! Den som studerar har inte råd att låna mer. Kvinnan i vården kanske inte har råd att betala mer i skatt, inte heller den som är deltidsarbetslös. Socialbidragen ökar varje år. Skulle vi lägga fram ett skatteförslag som innebär fler socialbidragstagare, hårdare beskattning av deltidsanställda och låginkomsttagare, så skulle det definitivt inte kunna uppfattas som ett rättvist förslag, och därmed skulle tilltron till politikerna få sig ytterligare en knäck. Vi står kanske inför en hårdare avtalsrörelse än på länge. Människor, mestadels kvinnor anställda inom vården, kräver högre löner för sitt tunga arbete. De är många. Vi kommer ihåg diskussionen från i somras mellan privatanställda och kommunalanställda. Vi har fått veta att stor löneglidning sker i de överhettade områdena. Inflationen kommer i det läget inte att kunna begränsas eller hållas i schack. Herr talman! Vad är det som påverkar människors möjligheter till försörjning? Jo, vad de har kvar efter skatt, dvs. inkomstskattens storlek, priset på maten, priset på bostäderna och vad man har kunnat spara. Inkomstskatterna anses av framför allt höginkomsttagarna vara för höga. Alla anser att matpriserna är för höga liksom bostadskostnaderna i landets inflyttningsområden. Sparandet är negativt. Hur skall regeringen komma till rätta med det? Centerpartiet har lagt fram förslaget att sänka skatten på mat. Det är inte någon rättvis fördelning när skatt på mat är lika hög som skatt på videoapparater. Herr talman! Mellan 1980 och 1986 höjdes priserna på baslivsmedel med ungefär 8590. Nu är det 1987. Det troliga är att höjningen är uppe i 9096. I dag kostar 1 kg köttfärs i min butik där hemma 70 kr., varav matskatt är 13—14 kr. 1980 kostade köttfärsen litet generaliserat ca 37 kr. kg. Vi betalar med andra ord i dag dubbelt så mycket moms på maten i kronor räknat som 1980. Kommer den skatten att minska? Nej. Dagens rapporter visar att regeringen inte klarar av att hålla inflationen i schack. Löner och priser kommer att stiga. Skatten på maten kommer att fortsätta att stiga. Då är det upprörande att finansministern säger att skatt på mat skall momsutredningen inte diskutera, framför allt inte sänkt skatt på mat. Först säger finansministern att han inte vill ha någon differentiering av momsen alls. Sedan säger han att han kan tänka sig en differentiering som innebär en höjning för varor som vi kan avstå ifrån, och slutligen avvisar han en sänkning av matmoms och skatt på andra oumbärliga varor. Vad vill egentligen socialdemokraterna åstadkomma med utredningen? Sverige har i dag världens högsta matskatt, 23,4696. I Holland är den 590, i Västtyskland 796 och i Frankrike 5,596. Även vid jämförelse med de nordiska länderna har Sverige en högre matskatt. I direktiven finns också medtaget att kommittén särskilt skall beakta EG-ländernas mervärdeskatt och att en harmonisering skall eftersträvas. Ja, de flesta EG-länderna har differentierad och lägre skatt på maten. Vill vi alltså närma oss reglerna inom EG, då ligger centerpartiets förslag om sänkt skatt på maten väl till. Herr talman! Rättvis fördelning borde också gälla våra pensionärer. Vi har fortfarande 600 000 människor som inte har någon ATP. Mellan 1976 och 1982 förbättrades påtagligt dessa människors möjlighet att försörja sig. De fick en kraftig förbättring genom höjd folkpension och pensionstillskott. Efter 1982 har deras ekonomi gått kräftgång liksom övriga pensionärers. De flesta av våra äldsta pensionärer har ingen ATP. Det är också dessa gamla människor som behöver mest vård på sjukhus. För dem har socialdemokraterna tagit bort det s.k. friåret. När jag höll på med taxeringar talade jag ofta med de här gamla, t.ex. med en gammal man vars hustru låg på sjukhus. Han hade långa resor för att besöka henne. Hans möjlighet att klara sig ensam var ännu sämre sedan hon blivit sjuk, och han behövde mer hemhjälp. Har dessa äldre medborgare mer råd i dag att betala sina sjukkostnader? En rättvis fördelning måste utgå från människornas behov, inte från byråkratins behov. Det är dags nu, Kjell-Olof Feldt, att börja amortera av era vallöften till pensionärerna för snart har vi ett nytt val. Vad skall ni lova då? Vår finansminister talar väldigt mycket om tillväxt och om hur viktigt det är med företagandet. Han påstod dessutom i sitt tal till kongressen i höst att socialdemokraterna genomfört viktiga reformer vad gäller företagsbeskattningen. Jag undrar vilka han då åsyftar? Sanningen är den att småföretagen i dag har ett svårt klimat, trots att familjeföretagen gör lika stora investeringar som övriga företag, trots att de svarar för nästan hela sysselsättningsökningen och den största omsättningsökningen och trots att de sysselsätter så många människor som de gör. Våra små företag beskattas generellt sett hårdare än de större. De har naturligtvis inte lika stor möjlighet till överföringar mellan olika bolag och till bokslutsdispositioner. 1985 betalade småföretagen 21,5960 av förädlingsvärdet i skatt medan de andra betalade 16,596. Den skillnaden fortsätter att öka. Skall vi kunna uppnå en livskraftig industristruktur på lång sikt krävs en småföretagsvänligare politik. Den koncentration som pågår i Sverige är inte bra för småföretagandet. Om ett barn har röda rosor på kinderna kan det finnas två naturliga anledningar: Barnet är ovanligt friskt, eller barnet har hög feber och närmar sig ett tillstånd av yrsel. Det senare torde vara det rätta för att beskriva det ekonomiska tillståndet i landet och kanske på en del andra håll också. Visst har vi ett mycket lågt underskott. Vi har i vissa delar av landet en låg arbetslöshet. Det går relativt bra för industrin. Men hur stabilt är det? Hur ser det ut på andra områden i vårt samhälle? Vi har en vårdkris som riskerar att förvärras. Regioner avfolkas. Vi har problem med bostäder i de överhettade områdena. Vi har ett ökande antal socialbidragstagare. Vi har skolkris. De handikappade har ännu inte fått del av socialdemokraternas vallöften. Vad säger finansministern till dem som bor i Strömsund, där befolkningen har halverats och där vård är omöjlig att upprätthålla därför att det inte finns några som vårdar? Vad skall jag säga till dem som bor i mitt eget hemlän, Västernorrland? De har nu 150 milj.kr. mindre än vad de skulle ha haft om Fälldinregeringens kommunalskatteutjämning hade legat fast. I stället gör man upp med folkpartiet om en minskande kommunalskatteutjämning, där avgifterna höjs för alla kommuner, samtidigt som minskad ersättning erhålls från sjukförsäkringssystemet. Skatten kan landstingen inte höja; då minskar finansministern den kommunala skatteutjämningen ytterligare. Den utflyttning som sker från länet minskar skatteunderlaget kraftigt. Vad skall svaret vara, herr finansminister? Finansministern talade på socialdemokraternas kongress om att socialdemokraterna måste fortsätta sitt arbete med att rätta till den stora orättvisa som de stora skillnaderna i kommunalskatt utgör. Ja, det stämmer att dagens kommunala beskattning är djupt orättvis. Vissa tvingas betala mer i skatter och avgifter för att få en service som är sämre utbyggd än i andra kommuner. Dagens Industri räknade ut att det skiljer mer än 18 000 kr. i kommunalskatt för en tvåbarnsfamilj beroende på var i Sverige man bor. Det betyder 1 500 kr. i månaden för den familjen i beskattade pengar. Det är halva matkostnaden. Centerpartiet anser att endast servicenivå och effektivitet skall vara avgörande för skatteuttagets storlek ien kommun. Den åsikten har också den socialdemokratiska partikongressen ställt sig bakom. Centerpartiet vill ha en reform, som syftar till att rensa i den stora flora av statliga bidrag som går till kommunerna, och vill lägga flertalet av dessa bidrag i ett generellt bidrag, som utgår i skattekraftsoch utgiftsutjämnande syften. Ställer sig socialdemokraterna bakom en sådan reform? Sammanfattningsvis vill jag säga att centerpartiet när det gäller skatterna kommer att kämpa för de fyra hörnstenarna i sin skattepolitik: Vi kommer att arbeta för en rättvisare kommunal beskattning och en kommunalskatteutjämning. Vi kommer att arbeta för sänkta skatter för småföretagare och en rättvisare företagsbeskattning. Vi kommer att arbeta för sänkt skatt på maten, och vi kommer att arbeta för en inkomstbeskattning med en rättvis fördelningsprofil.

Herr talman! De föregående talarna har talat mycket om skatter. Jag kommer i slutet av mitt anförande också att komma in på skattefrågan, kommunalskatter och den gemensamma sektorns möjligheter till utveckling. Inledningsvis vill jag nämna en del som under hösten har hänt på det ekonomisk-politiska fältet och som ställer den svenska ekonomin, den svenska ekonomiska politiken och näringspolitiken i blixtbelysning. För det första: Som ett inslag i den sedan länge pågående och undan för undan ökande transnationaliseringen av näringslivet har ASEA och schweiziska Brown Boveri beslutat sig för att slå sig samman för att, som det heter, stärka sin internationella konkurrenskraft. Regeringen blev tagen på sängen av industriledarnas beslut; samgåendet var redan bestämt dem emellan, och regeringen fick snällt traska med bakom de uppgjorda planerna, som innebär ett ytterligare steg mot ökat utlandsberoende för den svenska ekonomin. Regeringen ville inte eller vågade inte — jag vet inte vilket — gå emot dessa starka ekonomiska och industriella intressen och deras planering över huvudet på nationalstaten Sverige och dess regering. Genom överraskningstaktiken hade regeringen bara att falla undan. Facken förlorade inflytande, och när huvudkontoret av skatteskäl lades utomlands andades regeringen förståelse för detta, trots att man därigenom i ökande grad förlorar greppet över svenskt näringsliv! För det andra: Som ett inslag i — eller kanske snarare som ett resultat av — flera års ohämmad tillväxt av spekulativa och improduktiva inslag i ekonomin har det nu skapats en närmast historisk både uppoch nedgång på Stockholmsbörsen. De senaste dygnens nyhetsförmedling har ägnats åt detta. Det är en nedgång som utgår från en historiskt hög nivå. Sedan 1980 har ju det samlade börsvärdet ökat från 54,5 miljarder kronor till en nivå över 600 miljarder kronor i förra månaden. Först alltså en helt unik uppgång av aktievärdena, sedan en unik nedgång av samma värden men som hittills har stannat på en nivå som ligger väsentligt över den värdenivå som gällde vid årets början. Relativt sett är alltså förlusterna för spekulanterna ändå ganska måttliga. Att spekulationskarusellen kunnat växa till dessa proportioner beror på de rekordvinster och den enorma likviditet som skapats ute i bolagen och på andra ställen där pengar samlats, och det är i sin tur ett resultat av flera år av lönenedpressningspolitik och goda vinster inom industrin. I tidningen Dagens Industri rubriceras nedgången på börsen som ett blodbad. Man undrar vad människor som lever ute i det vanliga Sverige, som slåss för sin överlevnad, sin ekonomi och sina arbetstillfällen, tänker om den nyhetsvärderingen. Blodbad, säger spekulanterna, när de förlorar litet av det som de snabbt har vunnit. Dessa inslag av spekulation har inte mycket att göra med den verkliga ekonomiska utvecklingen, som en TV-reporter i går så fyndigt uttryckte det. Av det skall man inte dra slutsatsen att det inte spelar någon roll om eller hur det här kriget på börsen förs; det gör det, eftersom de pengar som det spekuleras med är komna ur produktionen och har plockats ur de vanliga människornas arbetsinsatser. På börsen spekuleras det med de pengar som har intjänats av vanliga anställda. Såväl frågan om transnationaliseringen och den minskande makten över ekonomin som pseudohändelserna — som jag skulle vilja kalla den här sista nedgången — på börsen visar att det svenska samhället och den svenska ekonomin är under stort inflytande av den internationella kapitalismen. Båda händelserna har med frågan om makt, ägande och inflytande över ekonomin att göra. Jag tycker att regeringen borde sätta sig ned och fundera över vad den rimligen kan dra för slutsatser av höstens utveckling och vilka verktyg den bör skaffa sig, om den verkligen vill ha ett inflytande över den ekonomiska politiken i framtiden. Så över till vardagen för oss vanliga människor, herr talman! Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sin syn på den ekonomiska situationen. Budgetunderskottet minskar nu kraftigt i förhållande till vad som beräknades i våras. Arbetslösheten minskar, och de reala disponibla inkomsterna stiger för hushållen i genomsnitt. Det finns emellertid anledning att på grundval av erfarenheter och upplevelser ute bland de vanliga människorna något granska den bakomliggande verkligheten och de orättvisor som faktiskt döljer sig också bakom denna genomsnittliga, positiva statistik. Sverige har två ansikten. Vi från vpk ser som vår uppgift att lyfta fram det andra Sverige, det Sverige som trampar på i den grå vardagen. Det är ett Sverige där Porschepojkarna och finansvalparna aldrig har satt sin fot och inte kommer att göra det heller. Det är ett Sverige där det råder bostadsbrist och daghemsbrist, där det finns sjukvårdsköer och skolor som håller på att ramla samman Över eleverna, som i bästa fall har läromedel som inte har ramlat sönder för länge sedan. Det är folket i detta andra och vanliga Sverige som med sitt arbete har betalat spekulanternas framfart på börsen och hållit Porschepojkarna under armarna. Nu när inte bara vpk hävdar att det finns ekonomiska resurser i landet, utan också regeringen säger att det går bra, borde denna insikt användas för att föra en rättfärdig och rättvis politik. Vi ser som vår uppgift att lyfta fram och försöka göra något åt orättvisorna. Jag satt vid TV-apparaten och försökte formulera dessa ord, när statsministern för någon timme sedan for ut i ett angrepp mot kommunisterna. När han talar om socialdemokratins heliga kamp mot de svenska kommunisterna finns det anledning att fråga finansministern, som snart kommer upp i talarstolen: Är regeringen beredd att tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna göra något för att rätta till de orättvisor som ändå finns? Är regeringen beredd att föra en rejäl förändringsoch omfördelningspolitik, som rimligen, om den skall ske i de arbetandes intressen, bör föras i samarbete med vpk? Eller tänker man i den heliga antikommunismens namn krypa under det borgerliga täcket och tvingas låta spekulationsekonomi och kapitalmakt förstärkas? Det är en mycket intressant frågeställning. Vad socialdemokraterna än tycker om oss kommunister, så sitter vi ändå i detta parlament och kan utöva ett visst inflytande. Vem som skulle förlora om regeringen kryper under det borgerliga täcket och låter den ekonomiska utvecklingen och maktkoncentrationen fortsätta är ganska klart. Det är de människor som tillhör det vanliga Sverige, och det är dem jag talar för. Det finns stora sociala skillnader och orättvisor, även om samhällsutvecklingen också visar positiva inslag. Det är en del av det samhällssystem vi lever i. Starka krav reses nu bland de arbetande på förändringar, inte minst från de människor som aktivt deltar i eller stöder det s.k. Dalauppropet. De kräver lönehöjningar för dem som har det sämst. Men det finns också fler inslag av orättvisor. Jag skulle kunna instämma i det centerpartiet har sagt. Man har nämligen beskrivit dessa orättvisor på ett utomordentligt sätt. Det finns orättvisor i människors levnadsförhållanden — mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete, mellan dem som har bra resp. dålig arbetsmiljö osv. Orättvisor finns vidare i fråga om standard, tillgång till kultur och tillgång till fritid. Det är mycket väl redovisat hur olika människors levnadsförhållanden är i klassamhället Sverige. Det finns också orättvisor mellan generationerna. Ungdomens situation är speciellt svår och utsatt, inte minst i glesbygderna. De regionala orättvisorna är enormt stora. Medan folk står i kö för social service och bostad i Stockholm, rivs lägenheter i Hallstahammar där jag bor. Det är enorma disproportioner mellan olika delar av landet. Det finns också skatteorättvisor, och nu kommer jag något in på skattepolitiken som så många har pratat om. Jag anser att den s.k. underbara natten lade grunden för en felaktig skattepolitik. Den inriktar sig i första hand på en sänkning av marginalskatterna. Vi är, som Anne Wibble så riktigt sade, överens med LO om att den viktigaste frågan inte är att sänka marginalskatterna. Det är mycket viktigare att komma åt moms och kommunalskatter, som är drygast för människor med de lägsta inkomsterna. Men de statliga besparingarna gentemot kommunerna, som har skett för att minska budgetunderskottet, har skapat en press uppåt på de orättvisa kommunalskatterna. Ute i kommuner och landsting förs i dag, trots skrivelsen om det förbättrade ekonomiska läget för Sverige som delgavs riksdagen häromdagen, en desperat kamp bland landstingsoch kommunalfullmäktigeledamöter av olika politisk färg för att klara sina uppgifter utan att tvingas höja den orättvisa kommunaloch landstingsskatten. Vpk anser att regeringen som ett inslag i en rättvisepolitik måste låta den gemensamma sektorn utvecklas på ett riktigt sätt. Den tillväxt inom vård, omsorg och skola samt för all del också inom kultur, som vi länge krävt, måste nu också komma till stånd. Till socialdemokraterna vill jag säga så här: Nu behövs ett kvalitativt språng på områdena vård, omsorg, skola och kultur. Det behövs en kvalitativ utveckling. Det är enligt vpk:s mening inte mer än rimligt att regeringen tar ut en extraskatt på de enorma spekulationsvinster som har gjorts. Det är något som vi kommer att föreslå. Man kan alternativt också dra in en del av den likviditet som finns i näringslivet, så att socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar av den gemensamma sektorn kan utvecklas på ett betryggande sätt. Åtgärder mot förmögenheter som har samlats tack vare nedpressningen av lönerna och vinsterna i bolagen och åtgärder mot spekulationsekonomin till förmån för en utveckling av vård, omsorg och skola bör vidtas. Det är en politik som av de allra flesta människor skulle uppfattas som djupt rättfärdig och rättvis; den skulle applåderas. Jag frågar socialdemokraterna: Är ni beredda att föra en politik med den inriktningen? Det är intressant att höra hur centerpartiet efter snart 20 års argumenterande från vpk har kommit till insikten att matskatten är orättvis. Ni är välkomna i sällskapet. Vi undervärderar inte på något vis att ytterligare ett parti har tagit ställning. Jag tänker inte klappa mig för bröstet och säga: Vad var det vi sade. Jag är i stället tacksam för att ytterligare ett parti riktar in sin kraft på att förändra denna orättvisa skatt. Frågan är bara hur länge det skall dröja innan de andra partierna inser samma sak. Kommunalskatter och moms är, som jag sade, hårdast för dem som har det sämst ställt. Därmed skall jag också säga några ord om den kommunala skatteutjämningen, som var uppe till en så hård debatt i våras. Då sade regeringen att man ville skapa ett rättvisare skatteutjämningssystem för kommunerna. Men i ett avgörande läge lät man indragningen av 1,5 miljarder från kommunerna bli tyngst. Man offrade principen om ett rättvist skattesystem till förmån för en indragning på 1,5 miljarder till staten. I redovisningen av budgetunderskottet ser vi något överraskande att detta har minskat med 24 miljarder sedan i våras. I det perspektivet kan man tycka att det var ganska onödigt att offra rättvisan för 1,5 miljarder kronor. På det viset kunde man inte få vpk med sig. Vi ville absolut inte dra pengar från kommunerna. Vi anser att ett nytt och riktigt skatteutjämningssystem, som på sikt kan leda till en statskommunal enhetsskatt, är en viktig fråga. Ett sådant förslag måste läggas fram under hösten. Vårt parti kommer inte att tveka att medverka till tillkomsten av ett rättvist skatteutjämningssystem, nu när det inte kan finnas några som helst objektiva skäl till att dra in ytterligare pengar från kommunerna. Den frågan bör kunna lösas utan att regeringen springer till de borgerliga partierna. Herr talman! Arbete och social rättvisa kräver många åtgärder på samhällsekonomins område. En aktiv styrning av de regionala investeringarna är viktig, eftersom trängseln runt storstäderna är ett samhällsekonomiskt vansinne. Samtidigt föröder man social service och uppbyggda resurser ute i glesbygderna. Det måste ske en utjämning av människors inkomster och levnadsförhållanden liksom en utjämning mellan regionernas villkor. Belysande för de problem som regeringen står inför är den utveckling som har ägt rum under hösten. Ett företag har över huvudet på regeringen kunnat besluta sig för att bli internationellt och flytta ut ur landet. Regeringen kan inte göra någonting åt detta. Det här har sin lilla lokala spegelbild i mina hemtrakter. Regeringen står vid sidan av näringspolitiken när man inte ens kan få detta stora ASEA att ta ansvar för ett litet antal kvinnors sysselsättning i Norberg. De kämpar för att få behålla jobb som de en gång har fått som ersättning för andra jobb som försvann. Regeringen kan inte förmå detta stora företag, när det fusionerar, blir internationellt och förlägger sitt huvudkontor till utlandet, att ens lyfta ett finger för de människor som lever i en utsatt region i Bergslagen. Regeringen borde fundera över vilka maktmedel man egentligen har. Regeringen måste ställa sig på de arbetandes sida i kampen mot kapitalet, inte bara i fördelningspolitiken utan också i denna avgörande maktoch fördelningsfråga. Då hamnar regeringen naturligtvis på kommunisternas sida vare sig den vill det eller inte. Trots er uttalade vilja att i varje läge bekämpa kommunisterna måste ni, om ni skall göra något för de arbetande människorna, hamna på samma sida som vi. Eller hur, finansministern?

Herr talman! Eftersom både Hans Petersson i Hallstahammar och jag satt med i den statliga matmomsutredning som tillkom för att vpk 1982 skulle acceptera regeringens höjning av momsen med 2 96, tycker jag att det finns skäl att yttra något med anledning av vad Hans Petersson sade. Hans Petersson talade om den orättfärdiga och orättvisa matmomsen. I utredningen gjordes utomordentligt omfattande intervjuer och utredningar. Allt tänkbart och allt önskat material skaffades fram. Det visade sig då att borttagande av momsen på maten inte alls skulle få de fördelningspolitiskt gynnsamma effekter som Hans Petersson påstår. Ett barnlöst hushåll skulle, i den mån man vann på det, vinna mer än en barnfamilj. Skulle flerbarnsfamiljen över huvud taget få något netto, måste man ta bort momsen på maten helt och hållet. Det beror på att om man tar bort momsen på maten, skulle rysk kaviar gynnas mer än Kalles kaviar, oxfilé skulle gynnas mer än pölsa, och bakelser och tårta skulle gynnas mer än det grova matbrödet. Borttagande av momsen på maten skulle också innebära ett betydande skattebortfall som, om det skulle kompenseras genom höjd moms, måste innebära att momsen på andra viktiga varor — blöjor, kläder, skor och allt det må vara — skulle behöva höjas till ca 35 96. Men jag tycker att frågan om att ta bort momsen på maten är viktig. Varför är det så många som önskar att momsen tas bort på maten, Hans Petersson? Jo, det är naturligtvis därför att skattetrycket för vanliga inkomsttagare i dag är så hårt att tusentals hushåll upplever stora problem med att klara sin försörjning, att leva på sin lön när skatten är dragen. Det är just därför det är så viktigt att sänka skattetrycket. Det är just därför det är så viktigt att införa grundavdrag för barn. Det är just därför det är så viktigt att också sänka marginalskatterna för de stora löntagargruppernas vidkommande. Det skulle ge en betydligt större förbättring för hushållen än den matmomssänkning som låter så bra men som i verkligheten skulle få helt andra konsekvenser. Däremot förstår jag att centerpartiet vill ha en sänkning av matmomsen som mera motsvarar matsubventionernas utformning. Det skulle få en fördelningspolitiskt något bättre effekt.

Herr talman! Det är den vanliga logiken: om sänkta matpriser är till nackdel för låginkomsttagarna, som fru Troedsson säger, måste rimligtvis höjda matpriser vara till fördel. Jag skulle vilja höra hur hon förklarar detta fördelningspolitiska trick. Matmomsutredningen hade som sin absoluta begränsning direktiv som sade att för att finansiera matmomssänkningen skulle momsen på andra varor ökas. Precis som fru Troedsson sade, skulle blöjor, tvättmedel m.m. väga upp vad barnfamiljerna tjänar på sänkt matmoms. Men jag visade i mina reservationer att om man bara till viss del finansierade matmomssänkningen med höjning av momsen på andra varor och därutöver beskattade kapital och förmögenheter — och nu har vi också spekulationskarusellen att ta av — skulle det bli en helt annan fördelning. Fru Troedsson sysslar alltid med att fördela inom klassen. Vi har ett klassperspektiv i fördelningspolitiken, och det betyder att vi kan ta finansieringen någon annanstans än just på de vardagliga utgifterna för vanligt folk. Därmed skall jag inte avvisa tanken som har förts fram på en punkteller lyxbeskattning av varor som är umbärliga eller att man inriktar sig på baslivsmedlen. Vi vet att redan med den subventionsteknik som finns kan man via baslivsmedlen momsbefria ungefär hälften av det som konsumeras i en vanlig familj, och det är de viktigaste bitarna, de som väger tyngst i ekonomin för vanliga människor. När man nu har insikten att det vore bra, som fru Troedsson sade, varför vägrar man då att gå med på ens detta utan hävdar att varje subvention bör bort? Det är ju bara litet subvention på mjölken kvar nu. Under både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har matpriserna höjts genom att man har tagit bort subventioner.

Herr talman! Självfallet vill alla ha lägre matpriser, och lägre matpriser uppnår man på sikt om man sänker skattetrycket. Men jag tycker att det är orimligt med en politik som skulle innebära att man med oförändrat skattetryck — och det är ju det Hans Petersson i Hallstahammar vill ha — tar bort matmomsen, för då måste det betalas på något annat sätt. Hans Petersson vet själv hur svårt det var i momsutredningen att finna på någon annan ansvarig finansiering än högre moms på alla andra, också oumbärliga, varor. Naturligtvis har jag ingenting emot om kött och allt vad det må vara är billigare för eget vidkommande, men om jag vet att det måste betalas genom högre moms för bl.a. barnfamiljer på blöjor, kläder, skor och andra livsnödvändiga varor, då undrar jag verkligen var den fördelningspolitiska vinsten i det hela ligger. Skulle man däremot kunna betala sänkt moms på mat inom ramen för skattetrycket, skulle det innebära att man kunde frigöra 15 miljarder kronor. Då, Hans Petersson, vågar jag bestämt hävda att de 15 miljarderna skulle kunna användas på ett väsentligt bättre sätt ur fördelningspolitisk synpunkt för barnfamiljer, pensionärer, glesbygdsbor och andra som många gånger kan ha det bekymmersamt.

Herr talman! Precis som fru Troedsson sade, vill alla ha sänkt matmoms. Undersökningar visar att t.o.m. de moderata väljarna tycker att det är en mycket viktigare reform än att sänka marginalskatterna, som ju är moderaternas huvudkrav i skattepolitiken. Sänkt marginalskatt gynnar uteslutande, kan man säga, de högre inkomstskikten. Sänkt matskatt gynnar alla, och det är klart att även höginkomstta gare åker med i svängen om man åstadkommer att maten blir billigare. Men faktum är, och det visade också matmomsutredningen, att människor i mycket låga inkomstlägen — med eller utan barn men särskilt med barn naturligtvis — lägger nästan 30 76 av sina utgifter på mat, medan en höginkomsttagare lägger kanske 15 eller 16 96 av sina utgifter på maten. Det visar vilken relativ betydelse matkostnaderna har och vilken lättnad det skulle bli för den vanliga familjeekonomin, om man kunde sänka matpriserna. Det visade sig för några år sedan att tvåbarnsfamiljer i vanliga inkomstlägen skulle tjäna omkring 8 000 kr. på en matmomsreform. Tar man bort momsen bara på baslivsmedlen, kanske det skulle röra sig om 5 000 eller 6 000 kr., men redan detta är stora skattesänkningar för dem som har det sämst. Jag kan bara konstatera att fru Troedsson och jag kämpar för helt olika grupper i samhället. Skattepolitiken är inte tekniskt neutral. Genom att finansiera matmomssänkningen på ett riktigt sätt och undvika att höja momsen på andra vardagsvaror kan man skapa stora sociala lättnader för dem som har det värst, och det slåss vi för.